Herr talman! Anledningen till att jag i min första replik sade att detta inte var så enkelt var att jag fick den uppfattningen att herr Sellgren menade, att det i författningen står att riksrevisionsverket är undantaget från allt som däri stadgas och därför skulle kunna begära fram vilka handlingar som helst utan att detta skulle kunna underställas Kungl. Maj:ts prövning. Även när riksrevisionsverket gör en sådan begäran har den, som denna riktats till, rätt att underställa ärendet Kungl. Maj:ts prövning. Det är också det som har skett i detta fall. SJ har underställt ärendet vår prövning, och vi skall nu avgöra frågan. Under sådana riksrevisionsverket att ta del av statliga affärsdrivande verks kalkyleringsmetoder förhållanden menar jag att SJ inte har gått vid sidan om författningen.

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag anser det lämpligt att nästan tre fjärdedelar av budgetåret får förflyta utan att Kungl. Maj:t fastställer driftstaten för samma budgetår för ett stort statligt affärsdrivande verk. Jag utgår ifrån att herr Turesson med sin fråga avser statens järnvägar. Orsaken till att någon driftstat ännu inte fastställts för SJ är att ett tillräckligt säkert underlag har saknats för en bedömning av olika intäktsoch kostnadsposter. Sedan SJ i dagarna har överlämnat en förnyad beräkning av det ekonomiska resultatet för bl.a. innevarande budgetår till riksrevisionsverket kommer inom kort driftstaten att fastställas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för detta svar, avgivet i nattens sena timme. Kommunikationsministern säger att tillräckligt säkert underlag saknas för en bedömning av olika intäktsoch kostnadsposter. Då inställer sig naturligtvis frågan om detta underlag har varit osäkrare det här budgetåret än förr om åren. Vi har ju haft olika konjunkturer, och vissa år kan det naturligtvis vara svårare att bedöma än andra år, men någon sådan här försening av fastställande av driftstaten har tidigare aldrig förekommit. Kommunikationsministern säger att SJ numera överlämnat en förnyad beräkning av det ekonomiska resultatet. Det är inte någon unik företeelse just i år. Det gör verket varje år i den s.k. marsrapporten, som skall lämnas till riksrevisionsverket för att visa utvecklingen under året.

Ansvaret som skulle vila på Kungl. Maj:t flyttas över på verket på ett sätt som gör att man måste fråga sig i andra hand om det över huvud taget är någon mening med att bibehålla nuvarande ordning, som innebär att driftstaten skall fastställas av Kungl. Maj:t. Det tycks inte behövas, eftersom det hela förutsätts fungera ändå. Då kan man lika gärna ta bort fastställandeordningen och låta verket självt bestämma om sin driftstat. Men när nu den ordningen finns föreskriven, så är det naturligtvis inte riktigt bra att det skall dröja så länge, innan staten fastställs. Men jag hoppas att det kommer att ske nu under budgetårets sista kvartal.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över att vi kan ha en samlad debatt om detta viktiga betänkande. Jag tror det är den bästa behandlingen av det.

Den totala ökningen av anslaget till arbetsmarknaden är 437 miljoner, och det är en ökning med inte mindre än 20 procent. Vi är säkert också ense om att det mest bekymmersamma är att arbetslösheten inte bara ligger kvar på en oförändrat hög nivå utan att den ligger ännu högre än under 1971. Jag utgår ifrån att vi allesammans är ense i den bedömningen, när jag personligen redovisar den uppfattningen att de senaste siffrorna över arbetslösheten, som redovisades i denna vecka, var en stor besvikelse. Minskningen från förra månaden var mindre än vad som är vanligt för den här årstiden. Antalet arbetslösa var i mars 15 000 fler än i mars 1971. Det är alltså 23 procent fler arbetslösa än vid samma tidpunkt förra året. Men detta säger inte allt om det verkliga läget. Om vi jämför antalet personer som vi i år har i beredskapsarbete, i arbetsmarknadsutbildning och arkivarbete, finner vi att denna siffra blir för mars i år 109 000 personer mot 77 000 för samma tid förra året. Det är en ökning med inte mindre än 32 000 och det är faktiskt en ökning med över 40 procent. Jag är dock angelägen att understryka att det glädjande inslaget i siffrorna som redovisades denna vecka var det ökade antalet lediga platser. Jag tycker för min del att det inger en viss optimism inför framtiden. Arbetslöshetsbilden har också förändrats. Om vi analyserar arbetslöshetssiffrorna, märker vi att ökningen från förra året praktiskt taget helt ligger på grupperna ungdom och kvinnor. Antalet arbetslösa under 25 år har ökat från 9 300 till 15 500, vilket ju är en mycket kraftig ökning. Antalet arbetslösa kvinnor har ökat från 14 700 till 24 200, vilket innebär en ökning med ca 10 000. Jag vill personligen avge den deklarationen att jag ser speciellt allvarligt på ungdomsarbetslösheten. Vi har i en trepartireservation med anledning av motioner också velat ge till känna att vi anser att snabba åtgärder bör vidtagas för att skapa nya typer av beredskapsarbeten för de särskilt utsatta grupperna. Med intresse har jag tagit del av den interpellationsdebatt om ungdomsarbetslösheten som fördes här i riksdagen i tisdags. Det var med tillfredsställelse som jag konstaterade att statsrådet Holmqvist framhöll att ungdomsarbetslösheten är ett stort problem. Han medgav också att detta inte bara är en tillfällig företeelse utan ett stort problem på längre sikt. Jag tolkar statsrådets inlägg i debatten så att det hade en positiv anda, som väl stämmer överens med de synpunkter som vi vill ge till känna i vår reservation. Jag vill dock tillägga att man enligt min uppfattning i tisdagens debatt inte tillräckligt strök under vikten av den psykologiskt olyckliga effekt det har att vi inte kan erbjuda ungdomen arbete. När ungdomen kommer ut nyutbildad och med en önskan att få arbete men inte får något sådant, känner den att den inte är eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta tror jag är en ytterst farlig psykologisk faktor. Inte minst i det läge som vi nu befinner oss på arbetsmarknaden — en situation som vi sannolikt kommer att få behålla en tid framöver — är det ytterst viktigt med en så väl fungerande arbetsförmedling som möjligt. Från flera håll, bl.a. från TCO, har det riktats kritik mot arbetsförmedlingens verksamhet på vissa punkter. I en motion från folkpartiet har vi redovisat vår syn på arbetsförmedlingens organisation och verksamhet, och vi har föreslagit vissa åtgärder. Jag skall inte gå in i detalj på dessa förslag, då herr Ekinge kommer att redovisa dessa synpunkter och kommer att motivera våra reservationer mera i detalj. Jag vill bara kort peka på att vi inom folkpartiet har den uppfattningen att det går att väsentligt förbättra den interlokala arbetsförmedlingen. För att nå dessa förbättrade resultat måste man självfallet, som vi säger, övergå till moderna behandlingsmetoder. Så sent som i februari i år har en grupp personer från arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsmarknadsorganisationerna studerat den offentliga arbetsförmedlingen i USA, och det är intressant att ta del av de rapporter som har kommit från detta studiebesök. Sammanfattningsvis framhålles att den offentliga arbetsförmedlingen i USA har en svag ställning men att den arbetar med avancerade tekniska metoder. I rapporten nämns att man där förfogar över en mycket intressant förmedlingsteknik. Det blir säkerligen tillfälle att i framtiden återkomma flera gånger till detta. Jag påpekade förut att vi var ense om att det är riktigt att satsa starkt på arbetsmarknadsåtgärder av det slag som föreslås i propositionen och som vi på de väsentligaste punkterna ansluter oss till i ett enigt utskott. Men alla riksdagskamraterna i kammaren har säkerligen vid kontakter i olika delar av landet mött oro och irritation över satsningar som skett genom medverkan av AMS och som fått till följd att sysselsättningsproblem uppstått för redan etablerad industri i samma branscher. Jag vill nämna detta, och jag vill kraftigt mana till försiktighet och samråd med olika organ, så att man i framtiden undviker satsningar som leder till irritation av det slaget. Häromdagen skrev en av riksdagskamraterna en artikel med anledning av några exempel som han på nära håll hade mött i sin landsdel, och han sade fullt riktigt att det måste kännas bittert att bli arbetslös därför att AMS gjort en insats. Jag tror att detta är mycket väsentligt. Vi är alla tacksamma för AMS:s verksamhet, och den är ytterst nödvändig i det här läget, men respekten för AMS:s insatser skulle öka om det skedde ett mera ingående samråd för att undvika satsningar av det slag som jag har antytt. Så några ord om en detalj i departementschefens förslag, en viktig detalj som jag fäster stort avseende vid, nämligen förslaget om en ny utformning av bidraget till de halvskyddade platserna. Övergången från det bidrag som tidigare utgick med 2 500 kronor per plats och halvår till ett bidrag med 40 procent av utbetald lön och semesterersättning är enligt min och hela utskottets mening en alldeles klar förbättring. Jag vill uttrycka förhoppningen att detta skall medföra en snabb utbyggnad av den halvskyddade verksamheten. Denna verksamhet har tidigare varit ett halvt misslyckande genom att en så liten del av det antal man hade räknat med att få ut i halvskyddad sysselsättning verkligen kom ut. Jag hoppas att bidragsändringen skall leda till en förbättring. Som jag har nämnt kommer andra talare att utveckla de olika reservationerna, och därför finns det ingen anledning att jag tar tid med det. Jag vill för min del yrka bifall till de reservationer som folkpartirepresentanterna i utskottet står bakom, antingen ensamma eller tillsammans med representanter för centerpartiet och moderata samlingspartiet. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Möjligheten till fritt valt arbete och full sysselsättning är en av de fundamentala förutsättningarna för människornas trivsel och trygghet. Ovanligt många har under det gångna året varit i en oacceptabel situation i det avseendet. Den närmaste framtiden ser heller inte ljus ut. Enligt vår mening är det nödvändigt att ha ett så starkt näringsliv att näringslivet självt utgör den första och starka försvarslinjen mot arbetslöshet. Jag tror också att regeringen i princip har samma inställning, men det finns ändå en viss skiljelinje i principfrågan. Den kom till uttryck i höstas, när olika partier lade fram sina förslag för att få till stånd en bättre situation på arbetsmarknaden. Det visade sig då att den demokratiska oppositionen ville vid sidan om åtgärder via arbetsmarknadsstyrelsen satsa mera på insatser för att stärka näringslivet och skapa den trygghet som jag tror att människor i allmänhet känner när de har en god sysselsättning där. Omskolning och beredskapsarbete i all ära — det finns många goda och effektiva beredskapsarbeten — men de ger ändå inte en trygghet, psykologiskt och på annat sätt, som ett bra arbete i näringslivet ger. Den stora enighet i sysselsättningsfrågorna som finns mellan olika partier är glädjande. Det är viktigt att arbetsmarknadsåtgärderna får en effektiv organisation. Inrikesutskottet godtar den omorganisation som förestår inom arbetsmarknadsverket. Liksom herr Eriksson i Arvika vill jag uttala att det är nödvändigt med en modern organisation. Jag vill också säga att det är mycket viktigt att AMS gör utvärderingar av beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadsåtgärder så att de blir meningsfyllda och produktiva och inger förtroende hos allmänheten. Det är viktigt att man försöker komma till rätta med det missbruk som alltid förekommer när samhället och även näringslivet i övrigt vidtar stödjande åtgärder av olika slag. Vissa tecken tyder på att vi har att vänta en viss ljusning i konjunkturen. Framför allt fäster man sig vid den senaste rapporten om att antalet lediga platser ökat med ungefär 3 000 sedan föregående månad. Men det är ju alltid så att när våren närmar sig ökar regelmässigt antalet lediga platser. Herr Eriksson i Arvika redogjorde för senaste räkningen, för mars månad, då antalet arbetslösa konstaterades vara 700 lägre än under februari. Det är vackert så, men det är ändå en otillfredsställande utvecklingstakt. Vid senaste räkningen kunde vi också konstatera att antalet i omskolningsarbete hade ökat med 2 000 personer. Tar man in i bilden att antalet i beredskapsarbete var oförändrat mot föregående månad, så är hela bilden inte positiv. Vad gäller ökningen av arbetstillfällena har skogslänen fått en mycket liten del av denna. De fyra nordligaste länen registrerar t.o.m. en minskning av antalet lediga platser. När konjunkturen vänder verkar det som om obalansen vad gäller sysselsättningen bara skulle öka. Det är något som vi verkligen har att i tid observera. Under februari månad minskade arbetslösheten med 5 000 personer. Det kom ytterst litet till offentligt uttryck att antalet i beredskapsarbete samtidigt ökat med över 7 000. I omskolning ökade antalet med 6 000 jämfört med januari och med 4 000 jämfört med december. Ser man hela denna bild konstaterar man att situationen och utvecklingen egentligen är mycket otillfredsställande. Detta är vad som blivit resultatet av den satsning som riksdagen beslutade under december månad. Utskottets ordförande gjorde en analys av siffrorna för mars i år och konstaterade att antalet människor engagerade i AMS-aktivitet var ungefär 33 000 flera än under motsvarande tidpunkt i fjol och att antalet arbetslösa är 15 000 flera i mars i år jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Detta säger dock inte hela sanningen. När man studerar arbetsmarknadsstatistiken är det många saker man måste beakta för att få fram den riktiga bilden. Man måste också ta in frågan om hur många som är engagerade i sysselsättning i vårt näringsliv. Vi finner då att i februari i år — det är den färskaste siffra jag kunnat erhålla — var på tusentalet lika många engagerade i arbete och som arbetssökande jämfört med februari i fjol, nämligen 3 820 000. Mot den bakgrunden får man hoppas att vi har nått botten och att vi är på väg uppåt. Situationen i dag och utvecklingen hittills tycker jag fullt talar för att den bedömning som centern och den övriga demokratiska opinionen gjorde före jul, när vi diskuterade åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och förbättra situationen inom näringslivet, var den riktiga. Vi hade behövt kraftigare åtgärder för att stödja näringslivets möjligheter att skapa arbetstillfällen. Vad som också bör vara ett observandum är fördelningen av arbete och arbetare i vårt näringsliv. Om vi tar vad jag tycker är en av plattformarna för den materiella standarden i vårt samhälle, nämligen dem som är sysselsatta i tillverkningsarbete, visar det sig att på två år har andelen sysselsatta inom denna sektor minskat med cirka 1,5 procent. Förmodligen är denna snabba förändring en av orsakerna till den svåra situation vi har i dag och en av förklaringarna till att bruttonationalprodukten knappast ökade någonting under fjolåret. Samtidigt har sysselsättningen i offentlig verksamhet ökat i motsvarande grad. Detta stämmer i och för sig med den långsiktiga trenden på arbetsmarknaden, men vad som är värt att observera är den alltför snabba förändring som här har skett. En annan sak som är värd att observera är rekryteringen till denna sektor av näringslivet, tillverkningssektorn. Här möter vi en mängd olika realiteter: miljöfrågorna, sociala värderingar, förmåner som samhället ger, frågorna om inflytande på miljön på arbetsplatsen och mycket annat. Jag hoppas att regeringen vidtar snara åtgärder. Det har visat sig att många människor som stötts ut från näringslivet genom den snabba strukturförändringen har mycket svårt att komma in i näringslivet igen. Det gäller framför allt den äldre arbetskraften och människor med handikapp. Det har främst varit företag med låg lönsamhet som har drabbats av den konjunktursvacka som vi är inne i. Den allra största delen av AMS-åtgärderna och av pengarna genom AMS har kommit just dessa människor till del. Även när konjunkturen svänger får vi nog uppleva att det blir svårigheter för dessa kategorier. Andra kategorier som har svårigheter är kvinnor, som nu i större utsträckning än tidigare efterfrågar arbete på arbetsmarknaden — nästan hälften av dem som omskolas är kvinnor — många akademiker som inte får arbete så snart som varit vanligt, människor inom kontorsyrken och vissa andra. Liksom Karl Erik Eriksson vill jag uttala att det är utomordentligt viktigt att arbetsmarknadsstyrelsen anpassar sina åtgärder till strukturen i utbudet av arbetstillfällen och att efterfrågan också anpassas därtill — här kommer omskolningsverksamheten in i bilden. När samhället vidtar åtgärder är det nödvändigt att människor behandlas i princip lika. Det gäller också i detta sammanhang. Det får inte finnas exklusiva grupper som man särskilt uppmärksammar. De människor som befinner sig i de svåraste situationerna, som har svårast att komma in i samhälle och arbetsliv, måste bli föremål för särskilda åtgärder. Hit hör, som jag redan framhållit, de handikappade och den äldre arbetskraften. Hit hör också medelålders kvinnor med låg och med passerad utbildning samt ungdomar med otillfredsställande utbildning. En nyhet i situationen är att den universitetsutbildade arbetskraften haft vissa svårigheter att få sysselsättning. Den arbetskraften har dock en referensbakgrund och en plattform som synes de kategorier som jag tidigare nämnt avundsvärda. Jag tror också att de universitetsutbildade efter någon tid kan se fram mot en trygg framtid, även om de i vissa fall kanske blir missräknade på lönesättningen — vi får nog räkna med en omstrukturering också av lönerna. Omskolning är en dominerande del av arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet. Antalet av omskolning berörda motsvarar ungefär antalet elever i grundskolans avgångsklasser. Den verksamheten kommer att öka kraftigt också under det kommande budgetåret. Det är viktigt — det anser utskottet och det framhålles i vissa motioner — att omskolningen utvärderas och målinriktas på rätt sätt. Det är viktigt här liksom på andra områden av arbetsmarknadsverkets verksamhet att man ser upp med missbruk, så att inte de i och för sig mycket goda åtgärderna misskrediteras i allmänhetens ögon. Ett område som jag också vill peka på, liksom utskottets ordförande gjorde, är den halvskyddade och skyddade verksamheten. Den halvskyddade verksamheten har fått bättre möjligheter genom större anslag. I fråga om den skyddade verksamheten — i skyddade verkstäder, i industriellt beredskapsarbete osv. — har vi särskild anledning att uppmärksamma att den är ett inslag som kan bli störande på marknaden om den får för stor omfattning. Det gäller att så långt möjligt få in människor som har svårigheter i det ordinarie näringslivet för att undvika störningar där. Karl Erik Eriksson pekade på vissa industriella beredskapsarbeten.

När det gäller handikappade människor och människor med särskilda svårigheter måste arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadsmyndig heter — speciellt på det regionala planet — engagera sig ännu effektivare än hittills just i samarbete. Här har försiggått en försöksverksamhet, som efter vad jag förstår har gett ett gott resultat och goda erfarenheter att bygga vidare på. Jag förutsätter och hoppas att regeringen kommer med förslag till nästa år om en utvidgad verksamhet när det gäller stöd för att organisera och genomföra detta samarbete för att klara de mycket svårbemästrade problemen med personer som måste ha någon form av skyddad sysselsättning. Jag vill till sist peka på ett uttalande på s. 5 i statsverkspropositionens bilaga 13 som jag ser som mycket oroande för framtiden men som i och för sig stämmer med utvecklingen hittills inom arbetsmarknaden. Det gäller den ökade flyttning som alltid har visat sig komma till stånd i goda konjunkturer. Statsrådet skriver följande: ”Den stegrade efterfrågan på arbetskraft kommer i en uppåtgående konjunktur sannolikt att ha en sådan inriktning att stora krav kommer att ställas på de medel inom arbetsmarknadspolitiken som är avsedda att främja en yrkesmässig och geografisk rörlighet.” I klartext säger detta att man måste rusta sig för att flytta folk ännu mera än vad som har varit fallet hittills. Flyttningsverksamheten har minskat under lågkonjunkturen men kommer enligt vad statsrådet spår att öka betydligt, och vi måste rusta oss för det. Det är väldigt oroande med tanke på förutsättningarna att skapa den balans som vi ju alla bekänner oss till.

Vårt parti vill hindra denna utveckling. Det går enligt vår mening inte om vi inte vidtar andra och mera kraftfulla åtgärder. Det har hittills visat sig att suget från expansionsregionerna är avgörande för flyttningsströmmen. Det måste kontrolleras — vi måste kontrollera etableringarna inom expansionsregionerna. Det räcker inte med stöd till utvecklingsområden, det räcker inte med lokaliseringssamråd i expansionsregionerna. Vi måste ha medel att kontrollera den expansion som statsrådet förutser inom expansiva områden. Detta kommer vi att diskutera i annat sammanhang längre fram i vår och i höst, när regeringen lägger fram förslaget om riksplanen. Herr talman! Detta betänkande är mycket omfattande — 67 sidor. Det har 22 reservationer. Centerns representanter har undertecknat 5 av dessa. Jag har berört bakgrunden till våra ställningstaganden och ber att få yrka bifall till reservationerna 2, 13, 16, 18 och 20 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Tidigare talare i dag har hänvisat till den svåra sysselsättningssituation som alltjämt råder i vårt land. De senaste siffrorna från arbetsmarknadsstyrelsen, alltså månadsstatistiken, visar att vi fortfarande har 80 000 registrerade arbetslösa. Det är 25 000 fler än i fjol vid samma tid. Den registrerade arbetslösheten är alltså mycket omfattande. Men härtill kommer de 100 000 människor som vi finner i skyddad sysselsättning, i arkivarbete, i beredskapsarbete och i arbetsmarknadsutbildning. Det rör sig därför i runt tal om 180 000 människor, som egentligen skulle ha registrerats som arbetslösa.

De ansvariga myndigheter nas hopp är, att så snart konjunkturerna vänder skall de slussas ut i näringslivet. Detta framhålles i många olika sammanhang. Men alla vet vi att när konjunkturerna vänder kommer det att bli mycket stora svårigheter för många av dessa människor att på nytt få arbete i vad vi kallar för produktionsapparaten. Vidare tillkommer alla de människor som skulle vilja ha arbete, antingen heleller deltidssysselsättning, men som av olika anledningar inte kan få det. Som väl alla vet beräknas den sammanlagda undersysselsättningen i vårt land uppgå till en halv miljon människor. Även om de registrerade arbetslösas antal under den senaste månaden har sjunkit med 700 är denna minskning mindre än vad man exempelvis i arbetsmarknadsstyrelsen hoppats på med hänsyn till de insatser som gjorts i form av ekonomiska anslag i olika avseenden, inte bara i direkta beredskapsarbeten. Vad regeringen har satsat på är egentligen det privatkapitalistiska näringslivet och då framför allt storkapitalet, som genom särskilda ekonomiska favörer skulle få hjulen i gång inom storindustrin. Jag vill till protokollet anföra några exempel härpå. 1. Vi har de särskilda investeringsavdragen för maskiner och andra inventarier vid taxering till statlig inkomstskatt. Det avdraget infördes på våren 1971 och höjdes på hösten samma år från 10 till 20 procent. Samtidigt beslöts att avdraget skulle gälla även under 1972. 2. Vi har vidare befrielsen från den allmänna energiskatten. Sådan dispens, som ges i konjunkturstimulerande syfte, skall gälla företag i branscher med relativt hög energiförbrukning. 3. Vi har det statliga stödet till lageruppbyggnad vid bl.a. industriföretag med sysselsättningssvårigheter. Bidraget utgår med 20 procent av lagerökningen. 4. Likaså har vi det särskilda bidraget till personalutbildning i företag som överväger temporära driftinskränkningar. Bidraget utgår med 4 kronor per deltagare och timme. 5. Vi har också bidraget till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Det bidraget har temporärt höjts från 25 till 75 procent. Dessutom har vi en del andra åtgärder, som jag här inte skall nämna. Detta är något av satsningen på privatkapitalistiska företag. Men mera är i faggorna. Nu skall samhället enligt förslag från regeringen även träda till när det gäller konkursdrabbade företag, detta i avsikt att rädda sysselsättningen — i varje fall i viss mån och för viss tid — för de anställda. Vi i vänsterpartiet kommunisterna är principiella moståndare till att privatkapitalistiska företag subventioneras på detta sätt av skattebetalarna. Vi menar att det inte kan vara en politik i folkets intresse, när vi i detta land har en mervärdeskatt på maten på närmare 18 procent, pengar som bl.a. används för att subventionera privatkapitalistiska företag. De sysselsättningspolitiska effekterna av dessa subventioner tycks också vara mycket ringa. Hittills tycks de i varje fall inte ha gett utslag i någon egentlig sysselsättning. Storkapitalet i vårt land kan inte klaga på regeringens goda vilja att subventionera, men man förefaller ändå inte vara attraherad. I gårdagens debatt citerade en industriman från denna talarstol ett numera gängse talesätt i privata industrikretsar: ”Det är gott om hö, men ändå vill hästen inte äta.” Herr talman! Med vad jag här har anfört yrkar jag bifall till min reservation nr 21 vid punkten 6 om stöd till lageruppbyggnad i inrikesutskottets betänkande nr 3. Vänsterpartiet kommunisterna har i tal såväl som i motioner vid denna riksdag framfört sin uppfattning om hur arbetslösheten skall bekämpas. Även om vi är fullt medvetna om att arbetslösheten inte kan avskaffas i ett kapitalistiskt samhälle — ett samhälle av denna typ alstrar, skapar och föder i stället arbetslöshet — måste målsättningen ändå vara att göra slut på arbetslösheten; allas rätt till arbete måste garanteras. Jag hänvisar till våra motioner, där vi har framfört konkreta förslag. De omfattande subventioner som ställs till det privata näringslivets förfogande inspirerar även enskilda riksdagsledamöter att i motioner föreslå liknande vägar. Jag tänker då närmast på de motioner som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 3. Av de tre motioner som behandlar frågan om byggandet av skogsbilvägar som beredskapsarbete är kanske motionen 1366 med 4 s-märkta motionärer, samtliga från Norrland, den mest anmärkningsvärda. Man går så långt att man anser att skogsbilvägarna helt skall byggas för samhällets medel och ställas gratis till skogsbolagens förfogande. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att det redan nu föreligger möjligheter till statsbidrag på upp till 85 procent av den godkända kostnaden samt att det i inrikesdepartementet pågår överväganden om vidgade möjligheter till statsbidrag enligt de högre procentsatserna i sysselsättningssvaga regioner. Jag vill i detta sammanhang deklarera att jag är varm anhängare av att det byggs skogsbilvägar i Norrland, även som beredskapsarbete. Vi har från vårt parti fört fram den frågan i olika sammanhang. Men vad vi vänder oss emot är att då dessa vägar väl är byggda, i stor utsträckning för samhällets och skattebetalarnas pengar, så stänger skogsbolagen dem för allmänheten. Av den bild som jag nu visar på den interna TV-skärmen framgår hur det går till vid en av dessa många vägar, som i stor utsträckning är byggd för skattebetalarnas pengar. Detta är endast ett exempel — det finns många. På bilden ser man inte endast att vägen är avspärrad med lås och kraftiga järnbommar — det har också satts dit en stor stoppskylt, skrämmande och varnande den allmänhet som till äventyrs skulle våga ta sig in i skogen utefter vägen. Men skogsbolaget har tydligen inte helt litat på dessa starka säkerhetsåtgärder. Som framgår av bilden har man även sett till att stora och kraftiga stenblock blockerar vägen. Denna väg är belägen i Fjällsjö kommun i Ångermanland. Dylika vägar finns det gott om i vårt land. Frågan har gång på gång varit föremål för motioner, interpellationer och enkla frågor i riksdagen. Detta är alltså ingen nyhet för kammarens ledamöter. När därför motionärerna inte sammankopplar yrkandet om gratis byggda skogsvägar till skogsbolagen för skattebetalarnas pengar med krav på att allemansrätten skall gälla, har jag som ledamot av inrikesutskottet sett mig tvingad att avge reservation. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 19 vid punkten 5 i inrikesutskottets betänkande nr 3. Vägbyggande som beredskapsarbete i Norrland har haft sin betydelse då det gäller arbete för den från skogsbolagen utslagna arbetskraften. Utan dessa beredskapsarbeten skulle det ha varit ännu sämre med vägarna i Norrland, och Norrbotten är ju ett typiskt exempel på hur vägbyggande som beredskapsarbete i detta avseende haft en stor betydelse. Beredskapsarbeten i all ära, men det är ändå beredskapsarbeten det gäller. Det är tillfälliga arbeten för arbetslösa. De skyddade verkstäderna har blivit en tillflykt, men det är ändå ett surrogat. Den just nu så populära trätoffelfabrikationen i Norrland är en annan tillgång. Men dessa åtgärder sammantagna löser inte sysselsättningsproblemen. Det måste andra och betydligt djärvare initiativ till. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion till riksdagen sökt anvisa vägen, då vi ställt frågan om skapandet av statliga basindustrier — verkstadsindustri, elektronisk industri, kemisk och petrokemisk industri, för att nu nämna några exempel. AP-fonderna skulle här kunna sättas in. Norrland kan inte vänta på att konjunkturerna skall vända och då återigen få se att folkvandringen skall intensifieras söderut. Här måste andra åtgärder till i linje med vad mitt parti har rekommenderat. De övriga reservationerna från vänsterpartiet kommunisterna i inrikesutskottets betänkande kommer min partikamrat herr Magnusson i Kristinehamn att behandla senare.

Herr talman! När vi för precis på dagen ett år sedan diskuterade arbetsmarknadspolitiken i riksdagen var det mot den bakgrunden att vi hade fått alarmerande siffror för mars månad 1971. Sedan dess har arbetsmarknadspolitiken och arbetslösheten stått i fokus i den allmänna debatten, och det är fullständigt riktigt och förståeligt, om man ser på den utveckling som vi har haft på arbetsmarknaden. Under år 1971 fick vi en ökning av antalet arbetslösa, trots att antalet sysselsatta obetydligt understeg siffrorna för år 1970. Särskilt bör man poängtera att antalet kvinnor i förvärvsarbete i dag är högre än det var vid samma tid 1970. Nya grupper har sökt sig ut i arbetslivet, och det har kanske många gånger skapat övergångsproblem som vi måste lösa i det här sammanhanget. Antalet arbetslösa enligt AMS är ju som redan här har sagts 15 000 högre än vid samma tid förra året. Här har antytts olika siffror — 23 000 av ordföranden i utskottet, 15 000 av herr Nilsson i Tvärålund och 25 000 av herr Lorentzon — den rätta siffran är 15 000 i det här sammanhanget. Det är möjligt att det har varit felsägningar. Alla är vi överens om att de här siffrorna är oroande och att någon nedskärning av de arbetsmarknadspolitiska medlen är någonting som man inte kan diskutera, och det var vi också överens om i fjol. Arbetslösheten fortsatte att stiga ända fram till i år, samtidigt som antalet lediga platser minskade. Här har ifrån olika håll påtalats att regeringens åtgärder inte har varit tillräckliga, de har varit insatta för sent och man har talat om att selektiva åtgärder kanske är nödvändiga men att man borde tillgripa generella åtgärder. Herr Nordgren ansåg att man inte satsade tillräckligt på industrin, medan herr Lorentzon menade att storkapitalet under alla förhållanden kunde vara nöjt med regeringens insatser. Eftersom vi anser oss föra en politik som inte går till ytterligheter i något fall, tror jag själv att vi har träffat ganska rätt att döma av den kritik som har kommit från två ytterlighetsriktningar i det här sammanhanget. Nedgången i arbetslösheten från februari till mars var inte stor. Men jag tror att man måste beakta den ökning som förekom i fråga om lediga platser. Regeringens åtgärder — och även riksdagens åtgärder, eftersom vi tog ett beslut i december 1971 — har betytt oerhört mycket. Enligt tillgängliga uppgifter har det skapats arbetstillfällen för mellan 150 000 och 175 000 människor, efterfrågan har skapats och sysselsättningen har upprätthållits. Men vad vi upplever i dag — och det är underligt att det inte har påpekats — är att vi fått en förbättrad hemmakonjunktur. Ute i världen är inte uppgången densamma. Det är väl riktigt att tala om arbetslöshetssiffrorna, men det är nog minst lika viktigt att uppmärksamma efterfrågesidan, dvs. antalet lediga platser. Då generaldirektören för arbetsmarknadsstyrelsen var hos utskottet för en utfrågning sade han beträffande arbetsmarknadspolitiken att när efterfrågan ökar borde de arbetsmarknadsmässiga medlen stramas åt. Men i det läget har man ju, sade han, de högsta arbetslöshetssiffrorna. När efterfrågan minskar har man de lägsta arbetslöshetssiffrorna, men det är då åtgärder skulle behöva sättas in. Det är inte lätt att här göra en riktig avvägning. Jag tror också det är viktigt att tala om den sysselsättning som vi trots allt har här i landet. När det gäller antalet kvinnor — jag håller med de föregående talarna med utskottets ordförande i spetsen, som har talat om kvinnoarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten, att dessa frågor bör uppmärksammas — hade vi faktiskt så sent som under fjärde kvartalet 1971 7 000 fler kvinnor i sysselsättning än ett år tidigare. Det var antalet män som hade sjunkit. Det kan nämnas att antalet kvinnor i arbetslivet är betydligt större i dag än tidigare. Under en 20-årsperiod har en ökning skett från 25 procent till 40 procent. Sådana siffror borde också komma fram. Också den ökande ungdomsarbetslösheten är oroande, som redan har framhållits här. Jag skall återkomma till det senare. Det finns två sifferserier för arbetslöshetsstatistiken som är ganska olika sinsemellan. I statistiken från AMS räknas antalet arbetssökande som är anmälda på arbetsförmedlingarna. Statistiska centralbyrån får fram sina siffror genom en intervjuundersökning bland ungefär 18 000 människor, vilket motsvarar en trehundrafyrtiondedel av landets befolkning i arbetsför ålder. Intervjuerna i denna s.k. AK-undersökning sker per telefon, och frågor ställs om sysselsättning, arbetslöshet, yrkestillhörighet m.m. Resultatet omräknas så att det skall motsvara hela befolkningen. Det är ingen tvekan om att AK-undersökningen är bra när det gäller att bedöma de långsiktiga arbetskraftsfrågorna, men den ger ibland resultat som kanske är förvånande. Ledamoten av riksdagen och ordföranden i Byggnadsarbetareförbundet har tagit upp vissa siffror i en artikel i fackförbundets tidning. Enligt AK-undersökningen ökade antalet byggnadsarbetare med 33 000 från december 1971 till januari 1972, eller från 236 000 till 269 000. Samtidigt steg arbetslösheten med 20 000 från december till januari utan motsvarande genomslag i Byggnadsarbetareförbundets arbetslöshetskassa. Det vore bra om vi kunde inse att dessa siffror icke speglar förändringar månad för månad; som herr Knut Johansson säger bör dessa siffror presenteras som ett kvartalsgenomsnitt. Även om vi alltså i dag kan konstatera en nedgång i arbetslösheten och en uppgång av antalet lediga platser, bör vi nog kunna vara överens om att någon verklig högkonjunktur inte är omedelbart förestående. Den kan dröja ett tag, och härefter bör vi handla och planera. De talare som hittills deltagit i debatten har inte berört de förslag om förstärkningar som här finns i statsverkspropositionen. Ordföranden i utskottet talade om den totala ökningen, och den behöver jag alltså inte beröra. Men vissa av reformerna tycker jag att man här närmare bör peka på. Anslaget till arbetshjälpmedel för handikappade kommer att öka från 15 000 till 20 000 kronor per plats. Bidraget till halvskyddad verksamhet, som vi så många gånger diskuterat, får en ny konstruktion — bidraget föreslås utgå med 40 procent av den utbetalade kontantlönen till arbetstagaren, dock lägst 1 200 kronor per år och plats. Det bör stimulera till att ge ordentliga löner till de anställda i halvskyddad verksamhet. Grundbidraget vid arbetsmarknadsutbildning har föreslagits höjt med 50 kronor per månad och barntillägget med 20 kronor per månad. Även detta är förslag som jag tycker bör nämnas i detta sammanhang. Efter dessa inledande ord skall jag beröra en del av reservationerna; när det gäller andra punkter som föranlett reservationer kommer herr Johansson i Simrishamn senare i debatten att motivera utskottets ställningstagande. I reservationen 1 begär folkpartiets representanter i utskottet ytterligare 100 tjänster till arbetsförmedlingen. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om hur mycket vi bör satsa. Men låt mig säga att antalet tjänster under 1960-talet ökat med 1 500, varav ungefär 500 under de senaste fem åren. Det innebär nästan en fördubbling av personalstyrkan. En hel del av denna arbetsstyrka har visserligen gått till nya arbetsuppgifter — vi har ökat vår ambitionsgrad — men att, så som reservanterna gör, hävda att det knappast förekommit någon personalförstärkning kan inte vara riktigt. Enligt årets statsverksproposition får arbetsförmedlingarna ytterligare 100 tjänster. AMS är det enda verk som får en väsentlig resursförstärkning. Det är klart att man, som jag nyss sade, kan se på behovet av personalförstärkning på olika sätt. Utskottsmajoriteten tycker att förslaget i statsverkspropositionen är väl avvägt i förhållande till andra behov. Reservanterna hävdar att de nya tjänster de föreslagit, på grund av en intensivare platsackvisition, skulle medföra minskade utgifter för beredskapsarbeten etc. Man bör då komma ihåg att den arbetssökande inte har att välja mellan anställning i öppna marknaden och placering i bered skapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning eller ersättning från arbetslöshetskassan. Dessa åtgärder tillgrips ju när förmedlingen icke kunnat finna lämplig arbetsplacering på öppna marknaden. Placeringsmöjligheterna skall också oavlåtligt bevakas, och den arbetssökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande. Det förefaller ganska tveksamt, milt sagt, att man skulle kunna göra några besparingar på det sätt som reservanterna tänker sig. Dessa rent hypotetiska besparingar gör att varken reservanter eller motionärer anser sig behöva begära några pengar för de ytterligare 100 tjänsterna — kostnaderna för dessa kan beräknas till ca 5 miljoner kronor. De anslagstekniska komplikationerna, som motionärerna förbisett, har reservanterna uppmärksammat, men de överlåter åt Kungl. Maj:t att lösa frågan på vilka områden anslaget bör minskas. Nog gör man det ganska lätt för sig — i reservationen föreslås varken medelsanvisning eller besparingar.

Av dessa yrkar man 4 miljoner i ökning till företagarutbildningen. Folkpartiets skuld till detta budgetförslag är 16 miljoner, och det är också pengar. Men det är inte svårt att komma med förslag och vara generös när man inte behöver tala om varifrån medlen skall tas. I reservationen 4 tar man upp frågan om en interlokal arbetsförmedling, modern informationsbehandling inom arbetsförmedlingen och obligatorisk anmälan av lediga platser. I reservationen 2, som jag inte skall beröra, behandlas organisationsförmedlingar. Jag skall inte kommentera denna motion, men det är ganska konstigt, att man i det ena fallet nästan vill ha fritt fram för organisationsförmedling samtidigt som man begär en obligatorisk anmälan om lediga platser. Folkpartiets motion bygger i stort sett på önskemål från TCO, och däri ligger inget fel. Jag vill bara konstatera att det mesta är hämtat därifrån. De saker som folkpartiet föreslår måste medföra ett utbyggt ADB system. Utskottet redogör utförligt i betänkandet för hur man successivt inom arbetsmarknadsstyrelsen håller på att bygga upp denna verksamhet. De administrativa rutinerna är redan införda. När det gäller förmedlingsarbetet har man börjat med en försöksverksamhet i Stockholm. Utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika, har talat om den mycket intressanta resa till Amerika som man gjorde för att studera dessa saker. Nr 6 av Statstjänstemannen för 1972 tar just upp dessa problem och skriver: ”Försöken i USA har huvudsakligen omfattat två olika metoder att använda ADB-tekniken. Dels har man lagt upp lediga platser i dataregister, s.k. Job Banks, och dels har man försökt att ”matcha” registren med lediga platser mot andra register med uppgifter om de platssökande. Man startade med det sistnämnda, att matcha registren med platser mot registren med sökande. Det var det svåraste man kunde ge sig in på och man har ännu inte lyckats lösa hur denna ”matchning” skall gå till för att den skall bli lönsam och tillåta stordrift. Man har alltså ganska klart för sig hur frågan tekniskt ska lösas men ännu återstår att få ner kostnaderna för denna verksamhet.” Jag tror att det som man här säger inte är lätt att lösa problemet. Det har satsats miljontals dollar utan att man fått ut något resultat. Men om man fortsätter är jag övertygad om att det kommer att lyckas. Därför anser utskottsmajoriteten att man inte behöver ta något initiativ i den riktning som föreslås i reservationen 4. När det gäller obligatorisk anmälan om lediga platser kan sägas att reservanterna går ifrån TCO:s förslag på en del viktiga punkter. Man anser att de företag som inte anlitar arbetsförmedlingens tjänster inte skall ha någon anmälningsskyldighet. Detsamma gäller dem som man rekryterar inom sitt eget företag eller handplockar; man kallar det av praktiska skäl meningslösa platsannonser. Utskottet delar motionärernas grunduppfattning att arbetsförmedlingen behöver ha ett bättre grepp om utbudet av lediga platser. Men vi tror inte på den väg som reservanterna anvisar med dessa många undantag. Utskottsmajoriteten tror mera på en utveckling i den riktning som man slagit in på i samband med äldrelagarna. Det är möjligt att man måste göra liknande anordningar för andra utsatta grupper. Men det kräver som jag förut sagt tekniska resurser. Reservationerna 5 och 6 från moderata samlingspartiet tar upp förmedlingsverksamheten för tjänstemän och någonting som de kallar slussningscentraler. Jag vill reservera mig för namnet som jag inte tycker är så lyckat. Dessa skall finnas på universitetsorterna. Det är viktigt att här fastslå att alla, oavsett vad de kallas men som vill ha ett jobb, skall ha rätt till en god förmedlingsservice. Finns det brister är det arbetsmarknadsstyrelsens skyldighet att rätta till dem. Men det kan inte vara riktigt med specialinrättningar för vissa grupper i samhället. Den som inte har någon som helst yrkesutbildning är också den som har svårast att få arbete och som kanske behöver den mesta hjälpen i det här sammanhanget. Jag vill poängtera att alla — tjänstemän, akademiker, arbetare och andra — skall ha rätt till förmedlingsservice. Man måste i det avseendet satsa på en utbyggnad för alla grupper, och det är ju en fråga om tillgång på resurser. När man nu i den här reservationen aktualiserar frågan om förstärkning av förmedlingsservicen på tjänstemannasidan och akademikersidan tycker jag också man skall tala om varifrån människor skall tas till det. I år aktualiseras också frågan om förstärkningar när det gäller placeringsmöjligheter för dem som är i skyddad verksamhet, äldre och handikappade för att de skall kunna behålla sina tjänster i företagen. Vidare skall man satsa på att avhjälpa akuta behov vid företagsnedläggelser, avkorta väntetiden inom arbetsvården etc. samt ge bättre hjälp till de ungdomar som är arbetslösa och som kanske har dålig utbildning. Motionärerna föreslår inga personalförstärkningar eller ytterligare medel. Det vore intressant att få veta från vilka områden man har tänkt sig få personalförstärkningar till tjänstemannaförmedlingen och till slussningscentralerna. Det har man inte talat om och några omprioriteringsförslag finns varken i reservationen eller i motionen. Kanske vi nu kan få veta varifrån man har tänkt sig ta dessa människor. Tilläggas kan att arbetsmarknadsstyrelsen har gjort insatser på det här området, något som också reservanterna och motionärerna medger. När det gäller företagsutbildning, som tas upp i reservationen 13, är det en principiell fråga om hur kostnadsfördelningen mellan företag och samhälle skall ske. Jag har redan sagt att den enligt herr Lorentzon lilla satsning som ägt rum ändå är någonting som får diskuteras, om man skall flytta gränserna när det gäller företagsutbildningen inom företagen. Själv har jag fått hela min yrkesutbildning inom ett företag, och jag tror inte att det företaget på något sätt anser att man har gjort en förlust på det. Denna fråga har också en lokaliseringspolitisk aspekt som inte har kommit fram. Hur långt vill reservanterna gå när det gäller att ta bort den stimulans till företagsetablering i stödområdet som nuvarande lokaliseringsutbildning utgör? Skall man slopa den? Då blir det ju lika över hela linjen. Just att man kan få utbildningsbidrag i stödområdet tror jag har stor lokaliseringspolitisk betydelse. I reservationen 14, värdesäkring av flyttningsbidrag, återfinner man folkpartiets linje om värdesäkring på olika områden. Jag skall inte motivera reservationen närmare utan slår bara fast att all värdesäkring innebär en inskränkning av riksdagens möjligheter att göra avvägningar mellan olika krav. Man måste enligt min mening ha frihet att väga detta mot andra behov som kan dyka upp 1974, 1975 eller senare. Reservationen 15 tar upp en gammal fråga, flyttningsbidrag till nyexaminerade.

Därför tycker jag inte man skall ge flyttningsbidrag till nyexaminerade, och det har också utskottet skrivit. Reservationen 18 tar upp frågan om en breddning av beredskapsarbetena. I reservationen 20 vill man ha en satsning på speciella beredskapsarbeten, nämligen uppförande av hantverksoch industrilokaler. Det har ju berörts här tidigare. Jag kan inte se att en ytterligare satsning på hantverksoch industrilokaler skulle bereda så förskräckligt mycket sysselsättning för kvinnor, som man har talat om och som man vill ha en breddning av beredskapsarbetena för. Detta område har väl hittills erbjudit typiskt manlig sysselsättning. Jag tror inte att man skall ha olika slag av beredskapsarbeten, men det är klart att vi måste göra en breddning. Det har också skett, och objektvalet har därigenom blivit helt annorlunda än vad det var tidigare. Beredskapsarbeten kan numera erbjudas på kontor, inom serviceområdena, den allmänna förvaltningen m.m. Man har också satsat på ungdomsarbete. Man vill ha ökad möjlighet till utbildning; det visar sig att de ungdomar som har den sämsta utbildningen också har de sämsta möjligheterna att få arbete. interpellationsdebatt där statsrådet hade uttalat sig positivt för en breddning av beredskapsarbetena. Därför var det väl också onödigt att utskottet tog upp detta i sin skrivning. Åtgärder är ju att vänta. Men låt mig ändå säga att jag tror att ungdomsarbetslösheten också har andra aspekter. Det gäller t.ex. miljöerna inom den industriella sektorn. Många ungdomar vägrar i dag att söka sig till industrin. Vi måste nog på något sätt komma till rätta med den problematiken innan vi kan lösa frågan om ungdomsarbetslösheten för gott. När det gäller frågan om att bygga hantverksoch industrilokaler vill jag påpeka att man därmed inför en regionalpolitisk stödform vid sidan av de stödformer som riksdagen bestämde sig för när den 1970 tog beslutet om regionalpolitiken fram till 1973. Vi skall alltså besluta om ett nytt regionalpolitiskt program nästa år, och jag tycker man skall kunna pröva denna fråga i det sammanhanget. Vad beträffar reservationen 19, som herr Lorentzon illustrerade med bilder av avstängda skogsbilvägar, så har jag sympati för tanken att de vägar som byggs med statliga medel också bör vara öppna för allmänheten, även om jag inte alltid förstår att man tvunget skall köra bil in på vackra områden. Man kan ju t.ex. ta promenader o.d. som allemansrätten ger möjlighet till. Den invändning som här måste göras är att ett bidragsvillkor av detta slag kommer att inskränkas till att gälla vägar som byggs som beredskapsarbeten. Vill man ha med även vägar som byggs med bidrag från det reguljära anslaget under jordbrukshuvudtiteln — och jag är överens med herr Lorentzon om att problemet gäller också sådana vägar — skulle herr Lorentzon ha väckt en motion i ämnet under allmänna motionstiden. Herr talman, med det anförda yrkar jag, trots att jag inte har berört alla reservationer, bifall till utskottets förslag på alla punkter i dess betänkande nr 3.

Herr talman! I sin redogörelse för situationen på arbetsmarknaden uttryckte herr Fagerlund oro och beklagande över de rådande förhållandena. Ändå sade han att eftersom socialdemokraterna hade fört en politik som låg någonstans mellan moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna så var det en bra politik. Jag tyckte nog att entusiasmen i framförandet på den punkten var mycket måttlig, och jag förstår honom. Situationen är ju, som herr Fagerlund också påpekade, inte alls bra. Tvärtom är den mycket oroande, och det gäller också den närmaste framtiden. De små tecken till förbättringar som vi kan skönja är någonting som kan tyda på att vi har nått botten, men vi vet ju inte när vi kan få ett bättre läge. Herr Fagerlund sade t.o.m. att det kan dröja länge innan läget mer väsentligt förbättrats. Det är väl mot bakgrunden av det läge som har uppstått som man skall bedöma huruvida den förda politiken är bra eller inte. Man kan inte, som herr Fagerlund uttryckte det, göra det med den utgångspunkten att man själv befinner sig mellan moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna. Näringslivet har enligt centerns mening inte den styrka det borde ha för att vara ett värn mot arbetslöshet. Om vi ser på vad som händer inom näringslivet i dag inom de statliga, kooperativa och privata sektorerna, så redovisas det nästan dagligen t.o.m. stora förluster och ett läge som på många sätt är otillfredsställande. Nu skall vi väl inte klaga i onödan över detta utan gemensamt försöka få till stånd en bättre ordning. Herr Fagerlund gick inte in på frågan huruvida det hade varit bra om näringslivet, som vi föreslog från vårt håll, hade fått ett stöd redan fr.o.m. november månad i fjol. Jag tror att alla inom näringslivet, såväl företagare som löntagare, i så fall hade haft större tillförsikt inför framtiden och att situationen hade varit bättre i dag. Av reservationerna skall jag på de få sekunder jag har kvar bara beröra en enda, nämligen reservationen 13, som bygger på en framställning från AMS.

Herr talman! Ett par korta kommentarer till vad vice ordföranden i utskottet sade. Han framhöll att vi hade lämnat olika siffror beträffande skillnaden mellan arbetslösheten i mars förra året och läget i år, och han lade siffran 23 000 i min mun. Den siffra jag uppgav var 15 000, vilket betyder en höjning med 23 procent. Det var alltså procentsiffran 23 som jag använde, och jag ville nu bara lägga denna sak till rätta. Vidare ansåg utskottets vice ordförande att det inte var nödvändigt att skriva någonting om en breddning av beredskapsarbetena, eftersom statsrådet uttalat en mycket positiv inställning — såsom jag också underströk — i interpellationsdebatten i tisdags. Vi har ju velat ge till känna att man skall göra kraftinsatser för att få fram beredskapsarbeten för vissa utsatta grupper, och jag tolkade statsrådets svar i tisdags så att det helt sammanföll med de synpunkter som framförts i vår reservation. Nu var ju reservationen skriven före svaret, och därför är det bara värdefullt att nu konstatera att vi är på samma våglängd när det gäller dessa insatser. Vi kanske rent av kan enas om reservationen. Sedan säger herr Fagerlund att folkpartiet verkligen gör det lätt för sig; man föreslår på detta håll 100 nya tjänster utan att anvisa medel härför. Vi har mycket klart sagt ifrån i vår motion att vi bedömer saken så att man bara genom inrättandet av dessa tjänster gör en besparing, som är större än vad tjänsterna kostar. Vi har skrivit om detta på s. 6 och 7 i motionen. Jag hinner inte på de tre minuter jag har till förfogande citera detta, men jag återkommer gärna om det behövs. Herr Fagerlund, som kan dessa frågor utomordentligt väl, vet ju att vårt resonemang är fullt riktigt. Och herr Ekinge kommer, som jag förut sagt, att ytterligare utveckla dessa synpunkter i ett senare anförande. Till sist några ord till herr Lorentzon i anledning av hans reservation angående avstängda skogsbilvägar. Han framhåller där att statsbidrag till skogsbilvägar endast bör ges under förbehåll att vägarna hålls öppna för allmänheten. Skogsstyrelsen håller på att undersöka hur många vägar som är föremål för den avstängning som inte bara herr Lorentzon utan även jag reagerar mot. Men vad herr Lorentzon vill nu är ju att en väg som byggs som beredskapsarbete skall vara öppen. För en väg som byggs med vanliga bidrag skulle däremot fortfarande gälla de gamla bestämmelserna, och det tycker jag är en oformlig historia. Om herr Lorentzon vill driva den här frågan — och jag tror att han i så fall får starkt stöd i kammaren — måste den tas upp motionsvägen, som herr Fagerlund påpekade.

Herr talman! Herr Fagerlund tyckte att den av socialdemokratin förda sysselsättnings-, näringsoch lokaliseringspolitiken är alldeles utmärkt, eftersom den ”befinner sig i mitten” och inte alls har något, som han uttryckte det, med ytterligheterna att göra — därmed skulle menas vänsterpartiet kommunisternas och moderaternas politik. Jag har redogjort för det förslag vårt parti lagt fram när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Nu vill jag bara referera till vad jag tidigare sagt, att den politik som socialdemokraterna fört har gynnat storbolagen och gett minimalt utbyte, eller som det uttrycktes här i går: Det är gott om hö, men hästen vill inte äta. Herr Nordgren kan mycket väl svara för sig själv, men efter vad jag förstod talade han här inte som moderaternas representant utan som representant för småföretagarna. I det fallet måste man väl ändå säga, att satsningen på småföretagen är betydligt mindre — om man över huvud taget kan tala om någon satsning — än den som skett när det gäller storbolagen. Här måste herr Fagerlund ha hamnat på fel plats. Jag har reserverat mig i anslutning till den motion som också väcker tanken att vi skall bygga skogsbilvägar här i landet som beredskapsarbeten och gratis ställa dem till skogsbolagens förfogande. Såväl ordföranden i utskottet som vice ordföranden menade att jag skulle ha motionerat i frågan. Man kan inte motionera om en så speciell sak som denna. Här gäller det en motion som jag har reserverat mig emot för att den inte kopplat in frågan om allemansrätten. Men jag noterade med tillfredsställelse att såväl ordföranden i utskottet som vice ordföranden har full sympati för mina synpunkter, och om det blir en motion finns det tydligen utsikter att den kan vinna kammarens bifall. Jag noterar det som sagt med tillfredsställelse. Jag återkommer!

Herr talman! Jag tror inte att jag fattade herr Nordgren fel, herr Lorentzon, utan vad han talade om gällde satsningen på hela industrin. Kom ihåg att min argumentering om just detta exempel enbart gällde frågan om storkapitalet kontra det förhållandet att vi inte satsar nog på industrin. Det var endast den frågan jag tog upp. Herr Nordgren säger att det fanns alarmerande tecken i fråga om arbetslösheten redan i mars månad i fjol, och han frågar varför det inte gjordes något. Här har jag ”Arbetsmarknaden” nr 14, den 26 april 1971. Det heter där: ”Arbetslösheten onormalt hög — Åtgärder sätts in omgående”. Hade jag tid skulle jag läsa upp hela redogörelsen för de åtgärder som satts in från april 1971 fram till den dag i december 1971 då riksdagen tog paketet. Det är kanske bäst att vi klargör vår ställning till företagsutbildningen, ty det är ju fråga om statsbidrag till företagsutbildning, alltså utbildning inom företagen. Jag tror inte att samhället skall gå in med ett sådant bidrag, ty jag anser att företagen icke förlorar utan tjänar på att utbilda sitt folk. Till slut några ord till herr Nilsson i Tvärålund. Han säger att det varit för dåliga satsningar i detta sammanhang. Kan herr Nilsson i Tvärålund tala om vilka motioner rörande statsverkspropositionens förslag om ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1972 som föreligger? Jag har inte kunnat upptäcka någon sådan motion. Om jag säger att det kan dröja länge med en konjunkturförbättring är det på grund av den gamla sanningen att det är svårt att spå. Vad jag poängterade var att vi här hemma hade en konjunkturuppgång, men att det ute i världen inte fanns några enhetliga tendenser till en sådan uppgång. Herr Nilsson i Tvärålund säger att näringslivet inte har den styrka det borde ha. Nu finns det ju ett till 95 procent privatägt näringsliv i vårt land. Är det detta näringsliv som enligt herr Nilsson i Tvärålund misslyckats i sin verksamhet att skapa sysselsättning? Då får vi väl ta upp diskussioner om vad vi skall göra med det privata näringslivet. Vad skall vi satsa på? Är kanske hela detta system som vi har i dag felaktigt? Vi kanske skulle ha andra företagsformer. Jag tänker inte, herr Nilsson i Tvärålund, nu upprepa den debatt som vi hade i oktober 1971, i december 1971 och i januari 1972 om åtgärder på arbetsmarknadspolitikens område. Jag hänvisar bara till de protokoll i vilka våra representanters anföranden finns återgivna.

Herr talman! Frågan om att man skall bygga skogsbilvägar som helt betalas med beredskapspengar och ställs till skogsbolagens förfogande, som herr Lorentzon uttrycker det, har utskottet ju besvarat. Vi har sagt att eftersom det pågår en utredning vill vi inte tillstyrka det förslaget. Jag vill göra den markeringen, eftersom det av herr Lorentzons senaste anförande verkade som om han hade reserverat sig på den punkten. Det har han inte gjort. Han har bara sagt att vägarna skall stå öppna för allmänheten. Till det har jag genmält att man i dagens läge inte kan göra skillnad på vägar som har byggts för beredskapsmedel och vägar som har byggts med traditionella bidrag. Det är självklart, det vet herr Lorentzon, att under vissa årstider och i vissa speciella fall måste dessa vägar vara avstängda. Jag tror alltså att vi skall invänta de förslag som kommer att läggas fram av de utredningar som prövar dessa frågor. Jag skulle personligen gärna ha sett att 1969 års vägkostnadsutredning också hade fått förslaget på remiss och att vi snart hade kunnat ta ställning till förslaget. Men jag vill nu markera att vi är helt överens om att det inte i detta läge skall byggas vägar med statsbidrag på upp till 100 procent. Eftersom motionären, herr Andersson i Örträsk, inte är närvarande måste jag till hans försvar säga att han med sitt förslag endast avsåg 0-områdena; när man lyssnade till herr Lorentzon fick man en känsla av att det gällde hela landet.

Herr talman! Herr Fagerlund frågar om jag kan ge exempel på förslag från centern som medför stöd till näringslivet genom AMS-åtgärder. Vad jag avsåg var de åtgärder som vi har föreslagit under en rad av år för att stärka näringslivet och framför allt för att öka dess möjligheter att bygga ut sin produktionsapparat. Det gäller både det enskilda, det kooperativa och det statliga näringslivet; jag gör ingen skillnad därvidlag. Mot bakgrunden av vad som har hänt den senaste tiden tror jag inte det finns anledning att peka ut den statliga sektorn som föredöme vad gäller expansion och trygghet för anställda. Men vi skall inte göra sådana värderingar i denna debatt. De olika sektorerna måste konkurrera på i princip lika grund. Vidare pekade jag i mitt första anförande på att vi föreslog borttagande av arbetsgivaravgiften från den 1 november 1971. Om det förslaget hade bifallits tror jag att näringslivet nu hade hyst större tillförsikt. När det gäller att skapa trygghet för sysselsättningen är ett grundläggande villkor att politiken, inte minst den ekonomiska politiken, bedrivs så att vi får ett starkt näringsliv som kan konkurrera med omvärlden. Det är där jag menar att regeringen får ta på sig åtskilligt av ansvaret för att situationen i dag är som den är.
Herr talman! Min fråga gällde vilka motioner herr Nilsson i Tvärålund kunde hänvisa till i fråga om 1972 års proposition nr 1 bilaga 13. Han säger själv i sitt inledningsanförande att reservationerna från centerpartiet endast berör några detaljer. Jag vet mycket väl vilka förslag ni hade 1971, men nu diskuterar vi 1972 års proposition.

Herr talman! Det är i och för sig ganska naturligt att samtliga talare hittills i den här debatten talat om arbetslöshetssiffrorna och den oroande situationen på arbetsmarknaden. Jag fortsätter alltså inte på det ämnet men jag kan väl ändå inledningsvis få säga detta: Att ha ett jobb innebär inte bara att tjäna ihop till sin egen och sin familjs försörjning — även om det i och för sig är den starkaste drivfjädern. Att inte ha ett jobb skapar hos många människor en rotlöshet och en rastlöshet som kan vara nog så påfrestande och som inte så sällan för med sig sociala problem, som det sedan kan ta lång tid att klara av och där samhällets insats i olika sammanhang påfordras. Jag tror att man måste ha det här med i bilden när man ser på arbetslöshetssituationen som den kan te sig också när konjunkturen svänger. Därför menar jag att det måste vara angeläget att de viktiga förmedlingsfunktionerna oavbrutet utvecklas för att klara de ständigt ökade kraven. Så här långt är vi väl allesammans överens. När folkpartiet i sin arbetsmarknadspolitiska motion till årets riksdag tagit upp den här problematiken har det varit för att peka på områden där det enligt vårt förmenande brister och det således måste vara angeläget att snarast få en ändring till stånd. Nu behöver jag inte gå in på alla de olika punkterna i vår motion — herr Eriksson i Arvika har berört en hel del av dem — men några av dem anser jag det ändå väsentligt att få uppehålla mig något vid. Vi har tidigare i debatten talat om det krav som folkpartiet har ställt på att arbetsförmedlingen bör tillförsäkras ytterligare 50 förmedlartjänster och 50 biträdestjänster. Herr Fagerlund säger att man ju ändå har fått 100 nya tjänster. Ja, det är riktigt: 100 nya tjänster föreslår inrikesministern. Men jag vill understryka att de skall användas dels för arbetsvårdens behov av uppföljning och tillsyn av äldre och handikappade i skyddad sysselsättning, dels för den fortsatta försöksverksamheten med s.k. anpassningslag. Vidare menar herr Fagerlund att AMS är den enda myndighet som har fått några nya tjänster. Antingen hörde jag inte rätt eller också var det en felsägning; polisen har ju också fått en del nya tjänster för att ta ett exempel. Det blir alltså 100 nya tjänster, men det är icke några direkta förmedlartjänster som kommer till. Mot bakgrunden av den utveckling som skett måste man ändå konstatera att detta är en brist som det i det här läget borde ha kunnat göras något åt. Vi har framhållit i vår reservation nr 1 till inrikesutskottets betänkande nr 3 att de ”personalresurser som på senare år tillförts arbetsförmedlingen har endast i mindre grad tagit sikte på det egentliga förmedlingsarbetet”. En förstärkning av förmedlingsresurserna skulle otvivelaktigt bidra till att minska, har vi sagt, behovet av särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder och naturligtvis också leda till minskade kostnader för beredskapsarbeten, för arbetsmarknadsutbildning och för kontant stöd till arbetslösa. Med anledning av herr Fagerlunds inlägg om att vi inte har anvisat täckning för kostnaderna i detta sammanhang ber jag få hänvisa till vad herr Eriksson i Arvika sade. Vi har vidare framhållit att det inte bör vara förenat med någon större operation från regeringens sida att göra erforderliga tekniska omdispositioner av medlen i de olika delprogrammen. Här har man ju ändå gått in för en programbudgetering, och det bör alltså tekniskt sett vara ganska enkelt att göra en sådan omfördelning. Talet om att vi inte har täckning för kostnaderna, att det är så lätt att ställa förslag när man inte behöver ta fram pengarna, det är någonting som man väl har hört under alla de år man deltagit i politiskt arbete. Det vittnar om ett statiskt sätt att betrakta samhällsutvecklingen, och man måste beklaga att socialdemokraterna inte kan frigöra sig från det. Om man vidtar åtgärder som blir resursskapande, måste de ju medföra sådana förbättringar att det sedan genom en enkel operation blir möjligt att om fördela anslagen inom delprogrammen i en programbudgetering av det slag som AMS har. Dessutom har vi i detta sammanhang krävt att 50 nya biträdestjänster skall tillkomma. Det har tagits upp några andra frågor som jag helt hastigt vill beröra. Vårt krav på interlokal arbetsförmedling var herr Fagerlund inne på. Detta innebär, som vi ser det, att om ett system med allmän databehandling kan tas i anspråk, skulle vi i en central inom exempelvis varje län kunna ta in uppgifter om de lediga jobb som finns i länet och sedan samla uppgifterna för hela landet i en rikscentral. Denna skulle då stå till arbetsförmedlingarnas förfogande, och man skulle dit anmäla alla arbetssökande som inom en viss tid inte fått anställning inom den lokala förmedlingens område. Vi har sagt att det är klart att vi måste få ett förslag till en sådan här interlokal förmedling i samband med att det blir en modern informationsbehandling via data. Utskottet har hänvisat till statskontorets betänkande 1968. De försök som därefter gjorts är inte tillräckliga, menar vi. Riksdagen bör enligt vårt sätt att se göra ett uttalande om behovet av att få fram ett klart förslag i dessa frågor. Herr talman! Jag måste be att få säga någonting om vårt krav på värdesäkring både av grundbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och av flyttningsbidragen. Vi anser att det i båda dessa fall borde vara mer eller mindre självklart att bidragen skall göras värdebeständiga på samma sätt som t.ex. folkpensionerna. Det är väl ingen som vill sätta i fråga att man skulle, för att citera utskottet, ”från fall till fall och efter avvägning mot andra reformbehov” fastställa exempelvis om folkpensionerna skall vara värdebeständiga och i vilken utsträckning. Så har alltså utskottsmajoriteten ansett att det bör vara i fråga om grundbidragen vid arbetsmarknadsutbildning och i fråga om flyttningsbidragen. Vi menar att en anknytning till basbeloppet vore en enkel åtgärd för att göra dessa bidrag värdebeständiga. Herr Fagerlund har också kommit in på kostnadsberäkningen när det gäller vårt krav på att behovsprövning av utbildningsbidraget icke skall ske mot makes inkomst. Herr Fagerlund säger att detta skulle kosta 10 miljoner kronor.

Till sist, herr talman, ett par ord om utbildningsbidragen vid studiemedelsberättigad utbildning och om flyttningsbidrag till nyutexaminerade. I reservationen 10 har vi framhållit att i de fall en klar — jag vill understryka det — arbetsmarknadsmässig motivering föreligger bör utbildningsbidrag kunna utgå även inom sådana områden som är studiemedelsberättigade. Självfallet menar vi inte att bidragen skall dubbleras, men exempelvis eftergymnasial utbildning bör kunna komma i fråga i det här sammanhanget. Är det — jag understryker det än en gång — en klar arbetsmarknadsmässig motivering, då bör icke studienivån vara hinder för att utbildningsbidrag skall kunna utgå. Herr talman! En del av de krav som vi nu framfört genom reservationerna är sådana som vi har framfört tidigare. Men lärdomen från det år som gått och de svårigheter som förekommit under denna relativt långa lågkonjunktur borde vara incitament att rusta upp våra arbetsmarknadspolitiska instrument för att klara av de här högre kraven. Herr Fagerlund säger att vi till mycket stor del har anslutit oss till vad TCO ansett i dessa frågor. Ja, om oron delas av politiker och arbetsmarknadens organisationer, så borde oron egentligen lättare kunna nå fram också till regeringen och till socialdemokraterna. Så är tydligen inte fallet, och man kan beklaga det. Men jag vill alltså inte på något sätt undanskymma det förhållandet att vi delar denna oro med stora grupper inom arbetslivet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som jag talat för här — reservationerna 1, 4, 8, 9, 10, 14 och 15 vid inrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! När herr Ekinge hävdar att jag på något sätt skulle anse att det var felaktigt att TCO tycker någonting på detta område vill jag framhålla att jag finner det fullständigt riktigt att TCO här har en åsikt. Jag ville bara poängtera att det var inget självständigt tänkande inom folkpartiet som låg bakom motionen. Låt mig sedan om tjänsterna säga att det är 100 nya tjänster i år, men ser man det i perspektiv finner man att det är 500 nya tjänster under de senaste fem åren och 1 500 sedan 1960. Herr Ekinge säger att man borde ha kunnat göra något åt problemen. Ja, det är ingen konst om man gör som herr Ekinge och avfärdar de ekonomiska frågorna med att säga att det ordnar sig alltid och det är ingen större operation för Kungl. Maj:t att klara detta. Men om det inte är någon större operation kunde ju herr Ekinge själv ha kastat fram förslag om varifrån pengarna skulle slussas över. Det är, som jag sade förut, 16 miljoner som herr Ekinge och hans partivänner är skyldiga budgeten genom de reservationer som de avgivit här. Om man nu inte anser sig behöva anvisa dessa pengar skulle det ju bli synd om de personer som anställdes enligt herr Ekinges förslag, eftersom det inte skulle finnas några pengar till avlöning. Då finge ju dessa personer lita till arbetsmarknadsutbildningsbidrag e. d. Det hela finge alltså lösas genom att medel anslogs för arbetsmarknadsmässiga åtgärder.
Herr talman! Att diskutera var det självständiga tänkandet finns tycker jag i och för sig är ganska ointressant. Jag tror att det kan vara så att det självständiga tänkandet finns både på den fackliga och på den politiska kanten. Det är enligt min mening angeläget att det förekommer ett sådant självständigt tänkande. Herr Fagerlund har bevars givit så starka uttryck för ett statiskt tänkande att jag egentligen skulle vilja rekommendera honom att försöka sig på litet självständigt tänkande. Vad beträffar påståendet att vi avfärdar de ekonomiska problemen — som herr Fagerlund sade — så tycker jag det är orimligt att ta upp riksdagens tid med tekniska beskrivningar av en omfördelning i en budget av detta slag. Den saken borde, menar jag och menar vi, vara så pass enkel att göra på departementsnivå att vi inte här kan behöva gå in på den något futtiga och småaktiga debatt som herr Fagerlund ville animera till. När det gäller grundbidraget vill jag erinra om vad jag sade tidigare, att här är det fråga om att ta en etapp i taget; och gör man det kommer man inte fram till de tillyxade belopp som herr Fagerlund nämnde.

Herr talman! De förbättringar i arbetslöshetssiffrorna som kunnat registreras den senaste månaden, och som flera tidigare talare har berört, kan vi konstatera är helt marginella. Tyvärr tyder ingenting på att någon verklig konjunkturförbättring skulle vara på gång. Olusten och osäkerheten inom näringslivet är påtaglig. Oviljan att satsa på investeringar som skulle ge nya arbetstillfällen har snarare förstärkts än minskat under den senaste tiden. Det är denna miljöförstöring på det psykologiska planet — jag vill kalla den så — vi måste komma åt. Men en sådan sinnesförändring och stämningsförbättring når man inte genom den ena eller andra arbetsmarknadsmässiga åtgärden. Det måste till en annan ekonomisk politik, en näringspolitik som återger den svenska företagsamheten tilltron till att det lönar sig att satsa. Låt mig härefter gå över till att behandla några grupper av arbetslösa. De har här tidigare berörts. Det gäller tjänstemännen, ungdomarna och kvinnorna. Siffrorna för dem har redovisats, och jag konstaterar nu bara att vad gäller tjänstemännen har vi från föregående år till i år fått en ökning med 2 000 arbetslösa. För ungdomarna är ökningen 8 000, dvs. nära en fördubbling, och när det gäller kvinnorna har vi också en mycket stark ökning av antalet arbetssökande från förra året till i år. Härtill kommer sedan den dolda arbetslösheten i dessa grupper, vilken säkerligen är mycket betydande. Där gäller det sådana människor som inte är arbetslöshetsförsäkrade och alltså inte är registrerade. En stor grupp, särskilt kvinnor, skulle ha skaffat sig arbete, om det hade funnits något. Vidare har vi ungdomar som fortsätter sina studier, men som skulle ha gått ut i förvärvslivet om de hade kunnat få sysselsättning. Hurudan är då beredskapen inom arbetsförmedlingarna när det gäller att ta emot dessa grupper och hjälpa dem till rätta? Ja, den är inte godtagbar. Detta har konstaterats tidigare, och jag tror att vi måste vara ense om det. Och den är inte godtagbar av rätt förklarliga skäl. Situationen är i många stycken ny. Framför allt är omfattningen av arbetslösheten i dessa grupper av en storleksordning som vi tidigare inte har ställts inför. Moderata samlingspartiet har därför dels i partimotionen, dels i enskilda motioner föreslagit särskilda åtgärder för att bättre kunna ta hand om dessa grupper. Men, herr Fagerlund, det är här inte fråga om någon specialinriktning för vissa grupper, och inte heller rör det sig om att skapa förmåner för vissa katagorier, utan det är exakt fråga om vad herr Fagerlund också var inne på, nämligen att avhjälpa brister där sådana finns och åstadkomma förstärkningarna där det behövs. Om herr Fagerlund håller fast vid den sista av sina deklarationer måste vi vara överens på den här punkten. Bland tjänstemännen har arbetslösheten tiodubblats under de senaste tio åren. En tjänsteman som blir arbetslös är som regel tvingad att gå sysslolös längre tidsperiod än övriga arbetslösa. Vi anser därför att förmedlingsinsatserna då det gäller tjänstemän bör förstärkas. En bättre och effektivare vägledning och rådgivning för arbetssökande tjänstemän måste komma till stånd. Förmedlingens ackvisitionsarbete måste bedrivas kontinuerligt och inte först då den arbetssökande dyker upp på förmedlingen. Större uppmärksamhet bör också ägnas åt ombytessökande. Vi har som jag tidigare nämnde tagit upp detta i vår partimotion och följt upp den i reservationen som jag ber att få yrka bifall till. Det stora antalet arbetslösa ungdomar är en annan särskilt påtaglig företeelse i dagens arbetsmarknadssituation. Det är akademiker och ungdomar med eller utan gymnasial utbildning som inte kan få sysselsättning. Yrkesutbildning saknas och de kan därför inte av förmedlingarna hänvisas till en viss yrkesgrupp eller ett bestämt verksamhetsområde. Och det är då som bristerna inom förmedlingsorganet blir problem. Hur ta hand om dessa ungdomar? Vi anser därför, som vi framför i reservationen 6, att det kan vara motiverat att pröva de uppslag som framförs i motionen 604. Problemet med arbetslösa ungdomar är särskilt framträdande på universitetsoch högskoleorter. Genom förberedande utredningar om den unge arbetssökandes utbildning, förutsättningar för arbetsinsatser inom olika verksamheter, intresse och anlag skulle man kunna minska behovet av åtgärder av annat slag och få bättre möjligheter att slussa ut den arbetssökande till ett lämpligt arbete eller, om det inte är möjligt, till fortsatt utbildning. De sexveckorskurser, ”arbetsinformation med praktik”, som nu ordnas är nog bra, men på det sättet kan man endast ta hand om ett fåtal. Motionären och vi reservanter anser att genom försök i den riktning vi angett skulle man nå en större del av de arbetssökande ungdomarna. Herr talman! Tisdagens interpellationsdebatt har berörts av talare tidigare i dag. Jag vill också här notera den positiva inställning till ungdomarnas arbetsproblem som statsrådet då deklarerade. Jag hade tillfälle att peka på två deklarationer som statsrådet gjorde i sitt interpellationssvar och jag tillåter mig att upprepa dem; jag tycker nämligen de är mycket väsentliga.

Jag kan inte förstå annat än att de helt överensstämmer med de tankegångar vi har givit uttryck för i reservationen och här i kammaren.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
Herr talman! Herr Oskarson överraskade mig med att säga att han inte såg några tecken på en förbättring av konjunkturen. Jag skulle vilja rekommendera honom att läsa artiklar i morgontidningarna, där professor Kragh har gjort uttalanden som jag tycker är av stort intresse. Professor Kragh framhåller att vi i dag har en betydande expansion inom byggnadssektorn och inom konsumtionsvaruindustrin. Han tillägger att man kan räkna med att under hösten säkerligen också exporten kommer att komplettera denna expansion som vi redan nu kan iaktta. Jag tycker därför att herr Oskarson kanske hade haft anledning att åtminstone förflytta sig en smula från de positioner i bedömningen moderaterna har intagit tidigare. Det kan vara väldigt svårt att bedöma, när man skall lägga om spakarna i konjunkturpolitiken.

Herr Fagerlund åberopade också uttalanden och resonemang i utskottet beträffande svårigheterna att i god tid kunna skaffa sig en riktig bild av vad man bör göra. Jag tror att man också ur den statistik som har kommit mig till handa just i dag — den gäller de uppgifter som har lämnats vid förmedlingarna i mitten av mars månad — kan utläsa att utvecklingen går i en positiv riktning. Om vi jämför sysselsättningen inom byggnadssektorn i dag med hur den var för ett år sedan, finner vi att det är ungefär 2 300 färre arbetslösa byggnadsarbetare i år än i fjol. Man kan också finna en annan grupp i statistiken där det är en påtaglig förbättring, nämligen inom träindustrin. Där är det 300 färre arbetslösa i mars månad i år i jämförelse med förra årets marsmånad. Båda de här förbättringarna är säkerligen uttryck för den stora satsning som har skett inom byggnadssektorn, bl.a. genom frisläppandet av småhus i slutet av året, vilken inneburit att industrier på olika håll i landet som prefabricerar småhus har haft ovanligt mycket att göra under den gångna vintern och nu under våren. Vi kan glädjande nog i marsstatistiken också se en förbättring på vissa andra områden. Inom beklädnadsindustrin är det faktiskt också en lägre arbetslöshet nu än för ett år sedan. Här rör det sig i själva verket om 500 färre arbetslösa. Vidare kan nämnas att både gruvindustrin och pappersindustrin uppvisar samma förhållande, att vi nu, när vi jämför med förhållandet ett år tillbaka, har en bättre situation, dvs. en lägre arbetslöshet. Av större intresse i sammanhanget är emellertid den geografiska fördelningen av arbetslösheten och den växande efterfrågan på arbetskraft.

Marsstatistiken för de länen ger klart uttryck för en förbättrad situation. Dessa län som visar en lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan är Jönköpings län, Gotlands län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Just de länen brukar, som jag sade, visa vägen vid både konjunkturuppgång och konjunkturnedgång. Man har inte bara kunnat registrera en lägre arbetslöshet i mars i år än för ett år sedan, utan man kan också där konstatera en högre efterfrågan på arbetskraft än för ett år sedan. Detta förhållande gäller beträffande Jönköpings län, Älvsborgs län och Skaraborgs län, där vi således har en högre efterfrågan på arbetskraft; jag skall göra det erkännandet att i fråga om Gotlands län har inte efterfrågan på arbetskraft ökat. Jag kan tillägga att det finns ytterligare ett län, Gävleborgs län, där man har en större efterfrågan på arbetskraft än man hade för ett år sedan. Jag tyckte det kunde finnas anledning att redovisa dessa uppgifter som är helt färska. Vi har som sagt den erfarenheten att dessa län brukar ge oss en anvisning om vart det bär hän. Det kan ge oss ytterligare anledning att tro på de positiva pressuttalanden, som jag åberopade. Också i statistiken kan vi alltså finna uttryck för att vi nu befinner oss i en situation där det bär uppåt. Det finns dock anledning påpeka att vi fortfarande har en otillfredsställande situation, att vi har för många arbetslösa och att efterfrågan på arbetskraft behöver stimuleras ytterligare. Vi kan konstatera klara förbättringar under de senaste månaderna. Mellan februari och mars ökade antalet lediga platser med 3 400. I fjol var utvecklingen inte så gynnsam, och om vi jämför med en normal ökning mellan februari och mars under tioårsperioden 1962-1971 innebär årets ökning en ovanligt stark förbättring. Siffran ligger väsentligt över genomsnittet, som har varit 2 800. Men de aktuella arbetslöshetssiffrorna är fortfarande för höga. De är t.o.m. mycket höga efter svenska förhållanden. Det är ingen tröst för oss att de flesta industriländer i dag uppvisar högre siffror än våra. Vi har ambitioner att komma ner till låga siffror och det bör vi också nu eftersträva.

Jag menar att industrin och industrins representanter bör förstå att det är ett naturligt önskemål att i första hand de personer som ställts utanför arbetslivet under konjunkturnedgången nu bereds möjligheter att på normalt sätt få sin utkomst. Jag skall, herr talman, sluta mitt korta inlägg med att knyta an till ett par anföranden som har hållits här. Jag noterade att herr Eriksson i Arvika uppskattade den satsning som har gjorts för att bereda fler människor möjligheter till halvskyddad sysselsättning. Det kan väl utan vidare sägas att vi hittills inte lyckats att utöka denna verksamhet på det sätt som vi skulle önska. I dag sysselsätts i beredskapsarbete 45 000 personer och i skyddade verkstäder, dvs. verkstäder som drivs av landsting och kommuner, ungefär 12500 personer under det att i halvskyddad sysselsättning deltar knappt 2 000 personer. Det finns verkligen starka skäl för att få allt fler sysselsatta ute i den öppna arbetsmarknaden genom den bidragsform som staten här tillämpar. I propositionen föreslås nu att bidraget skulle utgå med belopp som motsvarar 40 procent av lönen till arbetstagaren. Detta noterade herr Eriksson med tillfredsställelse. Det är min livliga förhoppning att man skall kunna ta till vara de ökade möjligheter som nu bjuds industrin och på detta sätt kunna lätta en del av trycket på samhället att behöva bygga ut den helskyddade verksamheten. Jag tror att det för många människor är mer tillfredsställande att få stanna kvar i det normala arbetslivet. Herr Eriksson i Arvika var en smula kritisk mot beredskapsarbeten och skyddad verksamhet. Han sade att denna verksamhet inte fick bedrivas på sådant sätt att det ledde till arbetslöshet vid redan etablerade företag. Vi bör naturligtvis ha detta som en riktpunkt, men jag vill erinra om ått herr Eriksson själv skrivit under reservationen 20. Där talas om att man vid de kommunala verkstadshusen i hög grad bör tillåta en industriell verksamhet, och tydligen därmed öka den konkurrens som bjuds den öppna marknaden. Jag vill bara peka på detta för att illustrera svårigheterna. Vi har således förståelse för båda sakerna: vi vill bereda så många som möjligt tillfälle till arbete, men på samma gång är vi besjälade av önskemålet att inte minska möjligheterna för företag som kanske redan i nuläget kämpar med uppenbara svårigheter att hävda sig i konkurrensen. Detta är dock ett problem, och jag har bara velat nämna det när herr Eriksson uttalade sitt önskemål, som det inte är så lätt att leva upp till. Det gäller att göra en avvägning mellan två i och för sig berättigade intressen. Herr Nordgren tog upp frågan om utbildningen. Jag vill erinra om att vi naturligtvis måste vidhålla uppfattningen att företagen själva i hög grad får svara för den interna utbildningen inom företagen. Det skulle inte vara lyckligt om samhället tog på sig dessa kostnader, men jag har en känsla av att arbetsmarknadsstyrelsen i samband med att den ger utbildningsstöd har gått ganska långt när det gällt att tillmötesgå företagens önskemål i detta avseende. Jag vill också erinra om att vi såsom ett uttryck för regeringens positiva inställning till en ökad yrkesutbildning till gagn för företagsamheten nyligen som ett komplement till lagerstödet fattat beslut att det skulle kunna drivas en viss vidareutbildning som staten skulle stödja. Jag har tidigare sagt att vi har all anledning att se över frågan om utbildningen, ty där finns problem. Jag har även i annat sammanhang, och problemet har berörts också här under diskussionen, pekat på ungdomens situation, betydelsen av att kunna varva utbildning och insatser i arbetslivet, vilka saker hör till samma problematik. Min avsikt är alltså att återkomma med en utredning i fråga om hela arbetsmarknadsutbildningen. Vi kan då få tillfälle att diskutera förbättringar i den mån det visar sig föreligga brister. Herr talman! I denna debatt, som kännetecknats av intressanta och balanserade inlägg, har jag inte någon anledning att opåkallat söka sak med någon av debattörerna. Jag vill bara konstatera att så många tecken nu talar för att vi befinner oss i en konjunkturuppgång, att det kan finnas anledning för oss att föra de objektiva vittnesbörd vi fått vidare, eftersom det tillkommer oss att informera på olika håll i landet. De förväntningar och uppfattningar som vi riksdagsmän och opinionsbildare har blir betydelsefulla i det här sammanhanget. Vi behöver en optimistisk stämning, och jag tror att vi har ett gott underlag för att nu visa en sådan.
Herr talman! I mitt anförande sade jag att det tyvärr inte finns någonting som tyder på att en verklig konjunkturomsvängning är på gång, och jag vidhåller den uppfattningen, herr talman. Statsrådet säger nu att han med stöd av morgontidningarna fått en annan uppfattning. Det är klart att man skall läsa tidningarna men man får väl läsa dem med försiktighet. Sedan redovisar statsrådet att han har nya siffror för i dag. Det har tyvärr inte jag. Om statsrådet av dessa kan utläsa att det föreligger en tydlig konjunkturomsvängning på väg, är ingen mera nöjd än jag. Då har jag bara att tacka för detta. Men jag tycker kanske att det är litet lättvindigt att plocka siffror från ett antal län där man kan spåra en positiv trend. Det är dock inte fråga om någon enstaka punktutveckling utan fråga om landet i dess helhet. Jag har här siffror som inte tyder på samma positiva trend som den statsrådet velat göra gällande. Om vi ser på antalet hos arbetsförmedlingen anmälda lediga platser var det under mars förra året 34 452. Samma månad i år är det 28 122, alltså ett betydligt lägre antal. Detta är siffror som man bör beakta för att få en mera nyanserad syn på vad som verkligen är på gång när det gäller konjunkturutvecklingen. Låt mig också titta på siffrorna gällande de personer som är sysselsatta i beredskapsarbete, i arkivarbete, i arbetsmarknadsutbildning. I mars i år är det 109 000. Motsvarande antal förra året i mars var 83 000. Det är också siffror som tyder på att vi ännu har många och svåra problem att övervinna. Sedan kan jag hålla med statsrådet om att den rådande situationen är otillfredsställande. Men om vi kan skönja bättre tider skall jag som jag tidigare sade konstatera detta med tacksamhet. Men jag tror att vi noga skall akta oss för att skylla på internationella förhållanden. Vi får väl själva segla upp den båt vi seglat ner.
Herr talman! Statsrådet Holmqvist noterade att jag var något kritisk mot de skyddade beredskapsarbeten och en viss verksamhet som bedrivs av AMS. Jag tror att dessa arbeten har en kolossalt stor uppgift att fylla, vilket jag också underströk mycket kraftigt i mitt anförande. Vad jag var något bekymrad över är den irritation vi möter på fältet och som många gånger beror på att man inte haft ett tillräckligt samråd innan man satsar på vissa branscher. Herr Nilsson i Tvärålund har varit inne på samma tankegångar, och jag tror att statsrådet Holmqvists och mina synpunkter inte skiljer sig så mycket från varandra. Vi är medvetna om att det är en balansgång. Jag ville bara markera detta så att man verkligen tar den hänsyn som krävs för att det inte skall bli friställningar i samma bransch på andra orter genom de satsningar som AMS gör, vilket har skett i vissa fall. När vi redovisade de siffror som vi byggt upp på arbetsmarknadsstyrelsens marsstatistik gjorde jag den kompletteringen att det fanns ett ljust inslag i den statistiken. Det var just att antalet lediga platser har ökat från förra månaden, och jag tycker det är hederligt att tala om det. Nu säger statsrådet Holmqvist att han har nya siffror i sin hand, vilka jag fick en känsla av var ännu mer positiva, och ingen är gladare över det än vi. Jag ansluter mig helt till statsrådets synpunkter, att det är viktigt att vi politiker verkligen försöker skapa en optimism på det här området, inte minst när vi träffar folk ute i bygderna. Men det kanske är förlåtligt om man blir litet pessimistisk även om man har en optimistisk grundinställning i livet när i mitt hemlän Värmland arbetslöshetskurvan plötsligt pekar uppåt i stället för att som vi hade tänkt oss fortsätta att förbättras. Värmland är ett av de två län där arbetslösheten har ökat mest från februari till mars. När man på nära håll ser de oerhörda problemen är det litet svårt att vara optimist. Jag hoppas emellertid också att vi skall få bukt med det hela, och jag är medveten om att statsrådet Holmqvist och regeringen har blicken riktad på de län som har alldeles speciella svårigheter.

Herr talman! Statsrådet Holmqvist berörde inte mitt anförande. Jag begärde nu inte ordet för att på något sätt söka sak, tvärtom. Närmast var det för att ytterligare påpeka ett förhållande som statsrådet Holmqvist inte berörde. Jag påpekade i mitt anförande att det ökade antal lediga platser företrädesvis finns i Sydoch Mellansverige. Få av dem finns i de s.k. skogslänen. De fyra nordligaste länen uppvisar faktiskt en minskning. Det är ett illavarslande tecken i det här sammanhanget. Jag ber, herr talman, än en gång särskilt få understryka att det finns risk för en ökad obalans i sysselsättningen vid en konjunkturförändring. Jag förstår mycket väl statsrådet Holmqvists behov av att kunna peka på olika ljuspunkter i dagsläget, som ju är synnerligen mörkt om man jämför med förhållandena för ett år sedan. Vi hoppas väl alla att konjunkturen nu har nått botten och att vi är på väg uppåt. Jag kan dock inte se ökningen av antalet byggnadsarbetare som ett sådant tecken. Den ökningen är närmast att hänföra till resultatet av alla de åtgärder som har vidtagits — frisläppandet av bostäderna, frisläppandet av investeringsfonderna och oprioriterade byggen samt andra nödvändiga åtgärder på områden som berör byggnadsindustrin. Det är åtgärder som vi alla är ense om och som borde ha gett en större effekt. I och för sig är det glädjande att en sådan sektor som beklädnadsindustrin har fått en förbättrad sysselsättning. Det är glädjande att Jönköpings, Gotlands, Älvsborgs och Skaraborgs län visar förbättringar.

Herr talman! Jag skulle liksom föregående talare vilja säga att eftersom inrikesministern här inte bemötte vad jag anförde i sitt inlägg så finns det ingen anledning att gå in i någon som helst polemik — för ovanlighetens skull. Inrikesministern lade t.o.m. till att inläggen här i dag har varit balanserade, om jag inte fattade fel. Jag vet inte hur betyget skall tolkas, men det är alltså ingen polemik det är fråga om nu. Jag skulle emellertid vilja ge en bild av situationen när det gäller Norrland, framför allt mitt eget län. Det är klart att det är glädjande att tendenserna i de län som inrikesministern här talade om, Gotlands, Skaraborgs, Älvsborgs och Jönköpings län, visar på en utveckling i rätt riktning. Men det som oroar oss i Norrland är frågan: Om konjunkturerna vänder i landet i övrigt, skall då folkavtappningen fortsätta i samma takt som tidigare? Vi är oroliga därför att några satsningar på Norrland i egentlig mening inte har framkommit vare sig i propositionen eller i inrikesministerns tal här i dag. Det är som jag sagt tidigare gott och väl med beredskapsarbeten, skyddade verkstäder m.m., men det löser inte problemet med sysselsättningen på sikt. I exempelvis mitt eget län har arbetslösheten ökat, även om det inte är mycket det är fråga om enligt den senaste räkningen, och vi har i dag i beredskapsarbeten sysselsatta 2408 personer mot 1633 vid samma tid i fjol. Vi har för personer i arbetsmarknadsutbildning högre siffra än tidigare. De lediga platsernas antal är mindre än vid samma tid i fjol. De uppgår endast till hälften mot vad vi hade tidigare. Och det är väl gammalt och känt att när det gäller Norrland så sackar det efter när konjunkturerna går uppåt. Vad vi är oroliga för är att åderlåtningen skall fortsätta när konjunkturerna vänder. Vi hade arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil Olsson med vid ett sammanträde i inrikesutskottet och då sade han att vi skall bygga nya omfattande vägar söderut; vi kommer att ta norrlänningar dit, de trivs därnere och när vägbyggena är färdiga stannar de kvar och blir industriarbetare. Med den avtappningen av folk i Norrland blir naturligtvis framtidsutsikterna mycket mörkare. Detta måste också med i bilden.
Herr talman! Om jag nu inte åberopade vare sig herr Nilsson i Tvärålund eller herr Lorentzon så var det inte uttryck för bristande intresse för Norrlandslänen. Jag är väl medveten om att vi måste fortsätta med olika åtgärder i Norrland därför att just vid en konjunkturuppgång brukar det dröja litet längre innan utvecklingen kommer i gång i Norrlandslänen. Jag har också haft anledning att i samband med svar på interpellationer och frågor diskutera med herr Lorentzon, så ur den synpunkten har vi ju haft tillfälle till åtskilliga samtal om det här problemet redan tidigare. Jag vill för att det inte skall uppstå något missförstånd säga till herr Oskarson, om jag inte tillräckligt klart framhöll det i mitt inlägg, att vissa län brukar ligga före när det blir bättre tider. Man kan fråga sig vad som är anledningen till detta. Det är kanske inte så lätt att ange det, men i dessa län finns det bl.a. många små företag, där förmodligen reaktionen vid konjunkturförändringen kommer mycket snabbare än i större företag. Avståndet mellan företagsledningen och det som händer ute i företagen är inte så långt. Jag tror att det är en av orsakerna till att man just i dessa län tidigare än i andra kan avläsa konjunkturförändringarna. Det kan måhända finnas också andra skäl, men vi har kommit fram till att detta sannolikt är den främsta anledningen. Det var alltså de län som brukar ge tidiga utslag som jag åberopade. Att jag nämnde dem berodde således inte på att de för mig var mest positiva att ta fram i denna debatt utan på att de vid tidigare tillfällen kunnat ge oss en viss anvisning om varåt utvecklingen pekar. Man kan ju tillmäta det den betydelse som man vill, men jag har en känsla av att vi har anledning att notera uppgifterna med tillfredsställelse. Om vi vidare skulle använda den metod som herr Oskarson anger, nämligen att vi först när vi har kommit i ett läge med helt likvärdiga siffror och kan tala om en förbättring, kommer vi att agera för sent. Jag vill anknyta till vad herr Fagerlund sade, att man så snabbt som möjligt bör göra klart för sig vart utvecklingen pekar. Det är därför trenden i utvecklingen är av intresse, och den visar nu en ökande efterfrågan på arbetskraft, även om denna ökning inte leder till en efterfrågan som är exakt lika hög som i fjol. Det är dock en utveckling åt rätt håll. Vad jag konstaterar är således att vi i vissa län kommit därhän att efterfrågan på arbetskraft t.o.m. är förhållandevis högre än vad den var vid samma tid i fjol. Det tror jag man kan ta som ett positivt tecken. Jag har kanske inte anledning att polemisera med herr Eriksson i Arvika. Vi har så sent som i denna vecka haft kontakter med representanter från Värmland, där man har uttalat sina förväntningar om fortsatta insatser. Jag kan väl också säga att utvecklingen just i Värmlands län var nedslående under förra året, eftersom det var det län där vi hade den största folkminskningen. Denna utveckling gör naturligtvis att vi kan ha anledning att fråga oss om det inte finns anledning till särskilda insatser där.
Herr talman! Jag vill inte på något vis ifrågasätta vare sig statsrådets goda vilja eller den goda tanken bakom att peka på de siffror som statsrådet har tagit upp och särskilt poängterat, att det gäller de län som först visar varåt utvecklingen går. Också jag hoppas att det är på det sättet, och ingen är gladare än jag, om vi verkligen kan notera en förbättring som blir bestående och som även blir betydligt mera markerad än vad som nu är fallet. Annars får vi nog mycket lång tid framåt brottas med stor arbetslöshet. Jag vill alltså liksom statsrådet gärna notera de ljusa punkterna. Sedan säger statsrådet att man inte skall använda likvärdiga siffror på det sätt som jag gjorde. Det gällde alltså de lediga platserna i mars förra året och i år. Ja, herr statsråd, jag gjorde det därför att jag här ville få en mera nyanserad bild av läget i stort inom hela landet och dessutom en jämförelse med förhållandena förra året. Vi måste då tyvärr, som jag gjorde i mitt förra inlägg, konstatera att läget i år är sämre. Sedan skall jag gärna också konstatera att antalet lediga platser har stigit mellan februari och mars i år, men så skedde också förra året fastän inte lika påtagligt. Men frånsett detta — det finns ingen anledning att kivas om siffror — jag vill ändå slutligen säga att det viktigaste är att vi verkligen får fart på hjulen inom vårt näringsliv igen, att vi får en näringspolitik som gör att företagarna är beredda och villiga att satsa. Lyckas vi med det, har vi visserligen inte löst alla arbetsmarknadspolitiska frågor, men vi har löst en del av problemen med den rådande arbetslösheten. A och O när det gäller arbetsmarknadspolitik är alltså att vi för en näringspolitik som suger upp arbetskraften, det må vara tjänstemän, ungdomar eller kvinnor. Då får vi produktionen i gång, och då slipper vi problemen med både beredskapsarbete och arbetslöshetsunderstöd.

Herr talman! Enligt min mening är det en mycket angelägen fråga som tas upp i vpk-motionen nr 764. I denna argumenteras för nödvändigheten av en översyn av arbetsförmedlingarnas instruktioner. Det framhålles att en bättre information från förmedlingarna om arbetets innehåll och utbytet av det skulle få effekt på företagens personaloch rekryteringspolitik. Arbetarna skulle få ett bättre underlag för val av arbetsanställning. Det överraskar mig därför att utskottet avstyrker ett uttalande från riksdagens sida mot bakgrunden av utskottets egen redovisning av ärendet. Utskottet omtalar att arbetsmarknadsstyrelsen givit länsarbetsnämnderna vissa anvisningar om arbetsförmedlingarnas service till företag med hög personalomsättning. Men efter ingripande från riksdagens justitieombudsman, som ansett att cirkulärets innehåll innebar att styrelsen överskridit sin kompetens, återkallade styrelsen cirkulärmeddelandet. Efter detta är ju, tycker jag, ett uttalande från riksdagens sida så mycket mer befogat. Även om utskottet tror sig veta att de berörda frågorna i alla fall kommer att utredas i särskild ordning, som man brukar uttrycka saken, är ett klart riktningsgivande uttalande från riksdagens sida verkligen befogat. I reservation nr 3 vid utskottets hemställan under punkten 4 är detta klart sammanfattat: ”Denna information skall avse t.ex. lönesystem, arbetsmiljöer, hälsorisker och personalpolitik.” Om det är befogat i något sammanhang att riksdagen uttalar en mening så är det i det här fallet. Herr talman! I motion nr 280 återkommer vpk-gruppen med krav om förbättrade utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning. Här anför utskottet en argumentering som kort och gott — egentligen skulle jag säga kort och rått — lyder: ”Den takt i vilken utbildningsbidraget kan höjas är en statsfinansiell avvägningsfråga.” Som underlag för en dylik avvägning har vi i vår motion som exempel anfört följande fakta beträffande en familj med hemmavarande hustru och två barn i åldern 4 respektive 11 år. Utbildningsbidraget utgörs av ett grundbidrag på 575 kronor plus faktiska hyreskostnaden. Därtill kommer barntillägg 120 kronor samt bidrag till resor med 60 kronor och till kläder 25 kronor. Sammanlagt blir det 780 kronor plus hyreskostnaden. Enligt i Stockholm gällande socialbidragssystem erhåller samma familjetyp sammanlagtt 1 165 kronor plus hyreskostnaden. Beloppet fördelas på grundbidrag 775 kronor och barntillägg 390 kronor, vartill alltså även i det fallet kommer den faktiska hyreskostnaden. Skillnaden är 385 kronor. Hur kan utskottet försvara den negativa hållningen till vpk-motionens yrkanden med klyschan ”statsfinansiell avvägning”? Naturligtvis måste statsfinansiella avvägningar göras i alla möjliga sammanhang. Men när man gör det i fall som dessa, menar utskottet verkligen att resultatet måste bli en avvisande hållning gentemot kravet att låta familjer, i vilka mannen är ensam försörjare, få bidrag som åtminstone når upp till socialhjälpsnivå? För vår del anser vi detta uteslutet. Vi kan inte godkänna en sådan ordning. Herr talman! Jag skulle kunna anföra ytterligare synpunkter till de enskilda delarna i de till denna fråga fogade reservationerna. Det jag anfört kanske täcker det väsentligaste i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i frågan om organisationsförmedlingen som behandlas i reservationen 2. Som bekant har riksdagen tidigare behandlat frågan om man skall tillåta förmedling av korttidsvikariat på kontorsområdet vid sidan om den allmänna arbetsförmedlingen, och då har en stor del av riksdagens ledamöter hävdat meningen, att en sådan förmedling bör tillåtas även i förvärvssyfte, för enskilda skrivbyråer. Den frågan tas inte upp i den motion som nu är aktuell. Nu gäller det vilka principer som skall följas när man beviljar tillstånd till organisationsförmedling, vilket ju fortfarande är möjligt. I en motion har fru Kristensson, fru Nilsson i Kristianstad och jag tagit upp vissa av de uttalanden som görs i statsverkspropositionen på detta område, och vi har angett vår syn på dessa principer. I propositionen säger inrikesministern att man skall bedöma om det finns behov av ytterligare organisationsförmedling. Enligt vår mening är det mycket svårt att i förväg bedöma huruvida det finns ett sådant behov. Det vore enligt vår uppfattning riktigare att se det, när en organisationsförmedling på detta område är i funktion. Finns det inget behov, är det inte troligt att den kommer att vara i funktion särskilt länge. Men om man ändå skall göra en sådan bedömning av behovet av ytterligare en organisationsförmedling av kontorsarbetskraft, bör man kunna få en viss ledning av det faktum, att det under en följd av år bedrivits s.k. ambulerande skrivbyråverksamhet som anlitats av både enskilda och kommunala och statliga kontor. Den har fungerat bra. Alla har varit nöjda — både kunderna och de anställda som på detta sätt fått tillfälliga arbeten som de har velat ha. Den verksamheten bör enligt vår mening inte strypas, och i synnerhet bör man inte göra det innan den allmänna arbetsförmedlingen kan sköta dessa uppgifter, dvs. ge en sådan förmedling av arbetskraft där man tar hänsyn till företagets behov och vad vederbörande person kan klara av för uppgifter, så att det hela passar ihop. Att förhindra en sådan förmedlingsverksamhet är till nackdel för både kunder och arbetstagare. Jag skulle vilja lägga till en synpunkt. Tillståndsgivningen bör inte diskriminera mellan olika näringsidkare. Man har som utskottet framhåller i sitt betänkande gett tillstånd till två organisationsförmedlingar på kontorsområdet, en organisation av arbetstagare och en organisation av utövare av s.k. stationär skrivbyråverksamhet.

Det finns också en annan nackdel. För alla företag på detta område är en stor del av arbetet uppdragsverksamhet, och den är helt laglig. Dvs. man får förmedla en kontorist, som hos kunden utför ett i förväg klart avgränsat uppdrag. Om jag är rätt underrättad, är den verksamheten emellertid då belagd med mervärdeskatt. Organisationsförmedlingen däremot kan ta samma uppdrag som en förmedling av vikariat och behöver då, enligt de uppgifter jag har fått, inte ta ut någon moms. En skillnad på nästan 18 procent i mervärdeskatt innebär ju en helt orimlig konkurrenssituation för de företag som inte är anslutna till en organisation som bedriver organisationsförmedling. De måste ju inrikta sig på att bara ta uppdrag som är avgränsade. För de företag som är anslutna till en organisationsförmedling gäller däremot att det ligger i deras intresse att inte ta avgränsade uppdrag; då måste de ta ut moms. Om de i stället tar vikariatsuppdrag behöver de inte ta ut moms. På detta sätt motverkas lagens syfte, som är att minska omfattningen av arbetsförmedling vid sidan av den allmänna arbetsförmedlingen. Det kan inte vara något samhällsintresse att man snedvrider konkurrensen inom ett viktigt område och därmed försvårar utvecklingen av en rationell verksamhet, till gagn för både näringsliv och arbetstagare. Jag hoppas att inrikesministern vill beakta denna synpunkt vid sin behandling av ansökningar om tillstånd för organisationsförmedling. Den synpunkten strider såvitt jag kan förstå varken mot vad utskottet anfört eller vad som står i propositionen. Man bör också ta hänsyn till, att möjligheten att få tillstånd till organisationsförmedling särskilt framhölls när riksdagen 1970 behandlade frågan om undantag för förbudet mot arbetsförmedling på kontorsområdet. Då sade inrikesministern själv: ”Om organisationer av arbetsgivare eller arbetstagare anser att det finns behov av en sådan förmedling, står det dem fritt att efter anmälan till och tillstånd av AMS anordna sådan förmedling kostnadsfritt eller mot självkostnadsersättning. Sådan s.k. organisationsförmedling förekommer redan i inte obetydlig utsträckning på kontorsområdet. Det verkar som om detta alternativ, som erbjuder samma möjligheter till service som den vinstsyftande förmedlingen, har glömts bort i den allmänna debatten. Jag vill därför fästa kammarens uppmärksamhet på att den möjligheten föreligger, om det nu anses så angeläget att söka bibehålla någon form av dylik verksamhet.” Inrikesministern sade också: ”Om vi skulle behöva någonting av den formen,” — alltså vikariatsförmedling —” och om det föreligger ett stort intresse härför, vad är det då som hindrar att företagen går samman och bildar en sådan förmedling utan vinstsyfte? Den möjligheten finns ju, och därför tror jag att de företag som anser att det är nödvändigt för att det hela skall fungera kan ha anledning överväga om man inte kan lösa detta i en laglig form.” Detta sade alltså inrikesministern när man behandlade frågan om förbud mot arbetsförmedling för enskilda företag.